Herr talman! Kenneth Kvist oroar sig över koncentrationen inom medierna. Det är klart att det förekommer att tidningar slås samman eller samarbetar på olika sätt. Men det avgörande är ju ändå om det kan tillkomma någonting nytt. Som också Håkan Holmberg var inne på är friheten att etablera på marknaden det som korrigerar den process som ofta förekommer, nämligen att olika medier läggs samman eller slås ut. Om man inte stänger möjligheterna till nyetablering, vilket man uppenbart försöker att göra när det gäller lokalradion som är nästa ärende, är det helt klart att mångfalden kommer att öka, något som vi snart kommer att få se ännu mera av genom den nya tekniken, inte minst inom TV. Kvist: Vad är det för tanke bakom att politiker i ett slags förstärkt eller förändrat mångfaldsråd skall granska medierna? Vad är det för poäng med att det just skall vara politiker som skall granska de åsikter som produceras och förs fram i de olika åsiktsproducerande företagen?

Herr talman! Catarina Rönnung efterlyser en mer kulturkonservativ syn från t.ex. min sida. Jag står absolut för en sådan liksom jag tror på det svenska språket, och vill slå vakt om det. Men jag är helt övertygad om att regleringar är det sämsta sättet att försöka slå vakt om sådana värden. De måste kunna bäras fram på annat sätt, som har att göra med så mycket annat här i samhället än mediepolitiken. Det gäller t.ex. skolpolitiken. Catarina Rönnung säger också att jag tror på reklamens välsignelser. Nej då, jag antydde t.o.m. i mitt huvudanförande att det inte är allting som är så roligt med reklamen. Jag kan t.o.m. säga att det finns reklam som är lika dålig som en del TV-program som jag själv inte gärna ser på. Men man måste också komma ihåg att reklamen och de intäkter den ger är en förutsättning för dessa fristående bolags möjligheter att bedriva god verksamhet eller t.o.m. att överleva. Beträffande åsiktsannonseringen tycker jag att hela Catarina Rönnungs anförande bygger på en föreställning om TV-mediets oerhörda genomslagskraft som egentligen är förlegad. Det var möjligen berättigat att tänka och tala på det sättet när vi hade en enda TV-kanal, eller ett par stycken. Men nu står vi inför en ökad mångfald, inte minst genom den nya digitaltekniken. Då blir inte den synpunkten lika tungt vägande längre. Det finns också en ren koppling till yttrandefrihetskraven.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

Herr talman! Jag tycker nog att Catarina Rönnung beskriver de socialdemokratiska politiska alstren litet väl negativt här när hon säger att det handlar om att nasa ut sina politiska produkter. Man kan väl ändå tänka sig en något mer neutral formulering, åtminstone om det egna partiets produkter. Jag tycker inte riktigt om att Catarina Rönnung, när hon talar om kulturkonservatism, sätter något slags likhetstecken med en uppfattning som innebär att man skall förbjuda saker. Vi ser det absolut inte så. Det är ju många som är kulturkonservativa. Det handlar om att slå vakt om goda saker och värna om goda saker. Jag tror att det är en förlegad väg att tro att man kan göra det genom att utestänga alternativ. Frågan var om Catarina Rönnung tycker att det är en rimlig regeringsuppgift att hålla på och intressera sig för hur de olika reklamminuterna i fristående etermedier fördelas under timmarna och under dygnet.

Herr talman! Om det gäller att vilja skapa bättre arbetsvillkor för pressen t.ex. tror jag mera på att lindra pålagor, skatter och sådana saker än att arbeta vidare med presstödet som det har fungerat hittills. Catarina Rönnung säger att hon tror att presstödet har bidragit till att motverka en koncentration inom medierna. Jag har suttit här och försökt komma på ett enda konkret exempel där man verkligen med säkerhet kan säga att det är så. Jag har inte lyckats. Frågan är ju verkligen om presstödet över huvud taget har haft den positiva effekt som var avsikten när det tillkom. Det skapades med goda syften, men många gånger har det mera skapat ett bidragsanpassat beteende från en del tidningar än något annat. Sedan var det frågan om det här massmedierådet. Det är klart att man kan vänta med domen till 1998. Jag tror inte att de kommer att ställa till några katastrofer intill dess. Men detta är ju en principiell fråga. Skall eller skall inte politiska organ med diffusa uppgifter och diffusa mandat övervaka medieutvecklingen? Skall man i stället arbeta efter den normala metoden att när man identifierar ett konkret och påtagligt problem utreder man det? Jag tycker ju att det är en betydligt bättre och mer begåvad metod.

Herr talman! Socialdemokratisk mediepolitik går ut på att allt skall förbli vid det gamla. Det går inte att tolka socialdemokratins passivitet i mediefrågorna på annat sätt. Under den förra nioåriga socialdemokratiska regeringsperioden fattades inte ett enda beslut för att möta de nya möjligheterna på medieområdet. Den nya socialdemokratiska regeringen har suttit i två och ett halvt år utan att egentligen åstadkomma något väsentligt nu heller. Annorlunda var det under de tre borgerliga regeringsåren. Då drevs utvecklingen framåt. Men den utvecklingen lämnade inte Socialdemokraterna någon ro. Det enda substantiella de hittills har åstadkommit är att förhindra att nya privata radiokanaler etableras. De vill stoppa utvecklingen. De gillar inte den kommersiella privata radion. Socialdemokraterna vet tydligen inte vilket ben de vill stå på. Det verkar nu som om de på ett snabbspår i stället vill att public service-TV t.ex. skall kommersialiseras genom införande av betal-TV. Det innebär ju att den genuina principen om att public servicekanalerna skall ställa samma program till alla medborgares förfogande för samma kostnad skall överges. Det här betyder att licensbetalarna skall få betala för programmen två gånger. Människor som bor utanför tätorternas kabelområden utestängs ifrån vissa program. Sedan i december 1995 får inte några nya radiokanaler etableras. Den s.k. stopplagen förhindrar det. Nu är det tredje gången som den döda handen skall läggas över den privata radion. Stopplagen skall förlängas till den 31 december 1998, dvs. över nästa val. Jag tycker att Socialdemokraterna är ganska modiga som vill möta väljarna med det här beslutet bakom sig. Tanken har hela tiden varit att nya regler skall införas för den privata radion. I avvaktan på det skall stopplagen gälla. Regeringen tillsatte ju en utredning som skulle föreslå nya regler. Den utredningen har nu varit ute på remiss. Utan att överdriva kan man väl säga att utredningens förslag har totalhavererat. Det har ju både utredningens ordförande och kulturministern nu också insett. Förslagen är ogenomförbara. I stället skall man nu föra ett slags dialog, som det heter, med branschen om vad man kan göra. Den enklaste dialogen som regeringen skulle kunna föra är ju att meddela branschen att privatradion under lång tid framöver får leva under de regler som de all rätt anser sig garanterade i gällande lag. Sanningen är ju den att Socialdemokraterna inte vet vad de skall göra nu. De har, inklusive det här beslutet, ägnat sig åt att förlänga stopplagen. Det är två och ett halvt år sedan den frågan aktualiserades första gången. De har alltså inget besked att ge om vad de tänker göra under den här nya stopperioden. Besluten om stopplagen börjar ju likna ett slags permanentning av de här bestämmelserna. Min uppfattning är att det egentligen inte finns något annat att göra än att häva stopplagen för att uppfylla de intentioner som finns med den här typen av lagstiftning. Sedan gammalt vet vi att Socialdemokraterna inte har någon särskilt stark känsla för företagande och företagsamhet. De har svårt att förstå skapandets villkor. De tror att det går att behandla företagare och branscher nästan hur som helst. Den privata radion är en helt ny bransch, en ung bransch. Det kommer att ta flera år innan den så att säga sätter sig. Det var bl.a. bakgrunden till att vi gav den förutsättningar att planera på lång sikt. Det tar lång tid för en helt ny bransch att hitta sina former. Socialdemokraterna tror att det går att utvärdera en helt ny verksamhet redan efter något år. Ingen kan faktiskt i dag säga hur privatradion kommer att utvecklas, men Socialdemokraterna tror sig uppenbarligen kunna det. Långsiktigheten i verksamheten har nu brutits i och med stopplagen och hoten om helt nya regler för verksamheten. Ingen ansvarig i regeringen kan i dag säga vad som skall hända med privatradion. Min fråga är då: Hur kan någon tro att en sådan osäker framtid där man t.o.m. kan bli av med sitt sändningstillstånd främjar investeringar och satsningar på framtiden? 2 000 anställda - helt nya jobb - lever i ovisshet och får inga besked. De 2 miljonerna lyssnare får det inte heller. Herr talman! Trots den bakgrund jag har tecknat är min prognos att privatradion kommer att få leva vidare i huvudsak med de villkor som den har i dag. Ingen regering borde ta risken att behöva betala omfattande skadestånd för indragna eller förändrade koncessioner. Ingen regering borde i dessa dagar kunna ta ansvar för att minska statskassans inkomster med i runda tal 100 miljoner kronor. Ingen regering borde våga sätta sig över 2 miljoner lyssnares preferenser. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag nu har sagt föreslår jag avslag på utskottets betänkande och bifall till reservationen.

Herr talman! Dagen inleddes med en aktuell debatt. Det gällde företagsklimatet. Anders Sundström stod i talarstolen och talade sig varm för företagsamhetens villkor. Det blev t.o.m. applåder efter Anders Sundströms tal om att antalet jobb i den privata industrin hade ökat. Jag vet inte om Kurt Ove Johansson var med och applåderade, men andra socialdemokrater applåderade budskapet. Nu, några timmar senare, debatterar vi hur vi skall förlänga en lag som förbjuder nyetableringar i delar av en framtidsbransch, mediebranschen. Vi debatterar stopplagen som syftar till att förbjuda etableringar av nya företag och nya arbetsplatser. Vi gör det därför att majoriteten vill göra det möjligt att införa ytterligare regelverk litet senare. Majoriteten vill ta bort rätten att driva verksamhet för 83 företag, 83 arbetsplatser. Sedan vill man dela ut tidsbegränsade rätter till ungefär 60 företag. Man vill principförbjuda ägarförändringar, principförbjuda produktutveckling och produktförändringar och införa en omfattande byråkratisk kontrollapparat. Det hade varit intressant att ha Anders Sundström här för att se hur det svenska företagsklimatet hanteras i verkligheten, när man skall gå från ord till handling i riksdagen. Med det här förslaget visar ju socialdemokraterna att man ingenting förstått och ingenting lärt om företagandets villkor. I stället släpas betonghäckarna fram för att stoppa de nya företagen och stoppa de nya jobben. Att socialdemokraterna gör det här gör mig kanske inte riktigt så förvånad som att Centern ställer upp på att förbjuda ny verksamhet. Det har ju i alla fall tidvis funnits ett företagarintresse inom Centern. Effekten av förslagen blir att den företagare som har köpt en sändningsrätt av staten och kanske investerat 5 miljoner kronor i stationsutrustning och tillstånd, får uppleva att sändningsrätten som gällde vid inköpet och som priset baserades på i ett slag tas bort av en klåfingrig politisk majoritet. Stopplagen som hindrar att nya tillstånd ges under de kommande åren, upphävandet av förlängningen av tillstånden vid utgången av år 2000 och begränsningen av framtida tillståndsperioders längd kommer att hämma utvecklingen av branschen. Vem vill investera mångmiljonbelopp i en verksamhet vars framtid enbart präglas av osäkerhet? Herr talman! Yttrandefriheten, liksom tryckfriheten i Sverige, grundas på ett antagande om att mångfalden bäst skyddas och stärks av etableringsfrihet. Det skall råda stor frihet att ge ut och distribuera medieprodukter och pröva deras ekonomiska bärkraft. Grunden för att yttrandefrihetsgrundlagen tillåter lagstiftning om tillstånd och villkor för att sända radioprogram i etern ligger i behovet av att på något sätt ordna användningen av radiofrekvenser. Det tekniska utrymmet har varit mycket begränsat och det har varit skälet till den tillåtna regleringen. I dag ser vi mycket stora förändringar på medieområdet och radioområdet. Den digitala tekniken medger ett stort antal nya kanaler och tjänster. Via Internet kan man i dag lyssna på över 300 radiokanaler direkt. I en miljö med ett stort antal tillgängliga frekvenser och kanaler minskar behovet av system för fördelning av frekvenser. Stopplagen som förhindrar och förbjuder att i dagsläget ytterligare 20-30 radiostationer etableras framstår som högst tveksam vid beaktande av yttrandefrihetslagens 3 kap. 2 § andra stycket, som anger att sammanslutningar skall ha möjlighet att få tillstånd att sända ljudradioprogram i den utsträckning som tillgängliga radiofrekvenser medger. Inom ramen för dagens tekniska begränsningar för etermedier borde det vara lyssnarna som genom sina fria val avgör vilka program som skall ha förutsättningar att distribueras i etern. Det kan inte vara, och får inte vara, politiskt grundat godtycke som avgör vilka begränsningar som skall göras av radiosändningarna. Det är inte Kurt Ove Johansson som skall avgöra vad som är mångfald och vad som tilltalar lyssnarna. Det kan lyssnarna göra själva. Den privata lokalradion infördes 1993 för att främja mångfald och yttrandefrihet. Syftet var att skapa en radioform fristående från politisk styrning av programinnehåll och att ge en mångfald aktörer möjlighet att vitalisera och utveckla radion. Den privata lokalradion har blivit en lyssnarmässig succé. Över 2 miljoner människor lyssnar dagligen på privat lokalradio. På vissa orter är lokalradiolyssnandet större än lyssnandet på P 1, P 2, P 3 och P 4. Siffrorna visar att den privata radion lyckats erbjuda koncept som tilltalar och lockar lyssnarna. När man tittar på koncessionsområdena kan man på område efter område konstatera att det är en succé, att mångfalden har ökat. I Norrköping är lyssnandet i åldrarna 20-34 år i genomsnitt 55 % för de statliga kanalerna och 76 % för den privata lokalradion. Här fäller lyssnarna sin mycket tydliga dom. Det är den privata lokalradion som tilltalar lyssnarna. Lyssnarna menar att mångfalden har ökat i Norrköpings koncessionsområde. Där kan man i dag lyssna på East FM, Jag skulle avslutningsvis vilja fråga Kurt Ove Johansson på vilket sätt mångfalden skulle förbättras och öka genom att vi inte tillåter att fler frekvenser delas ut. Det finns ett stort antal lediga frekvenser, färdiga att användas. På vilket sätt gagnas mångfalden av att de frekvenserna inte får nyttjas? Med det yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Låt mig redan från början slå fast att den privata lokalradion har kommit för att stanna. Ingen har seriöst föreslagit att lokalradion skall förbjudas. Som ordförande i Lokalradioutredningen har jag åtskilliga gånger givit uttryck för att jag är beredd att medverka i en process som skapar så goda utvecklingsmöjligheter som möjligt för en privat lokalradio som bygger på yttrandefrihetsgrundlagens fundamentala principer. Vad det ytterst handlar om är att förverkliga de mål för lokalradion som riksdagen beslutade om 1993. Jag skulle vilja säga att det förhållandet att vi nu hamnat i den här situationen hänger samman med den brist på demokratiskt sinnelag som Birgit Friggebo faktiskt gav uttryck för när hon lade fram sin proposition till riksdagen i början av 1993. Den propositionen drevs faktiskt igenom med hjälp av Ny demokrati. Man körde med minsta möjliga marginal över halva riksdagen. Att propositionen inte höll måttet för ett riksdagsbeslut brydde man sig helt enkelt inte om. På den tiden var det maktspråk som gällde, ingenting annat. Det var egentligen väldigt osvenskt att göra på det här sättet. Enligt min uppfattning bör man i frågor av yttrandsfrihetskaraktär försöka samla en så bred majoritet som möjligt bakom ett ställningstagande. Jag vågar därför säga att vi definitivt inte skall göra om det misstag som Birgit Friggebo gjorde för fyra år sedan, när hon med Ny demokratis hjälp genomdrev lokalradiolagen. Det stod redan från början klart att en förändrad politisk situation skulle kunna ställa till besvärligheter. Det är oerhört viktigt att man när man handlägger den här typen av frågor ser till att det finns breda majoriteter. Oavsett vad som händer i ett politiskt val skall en bransch ändå veta vilka regler som kommer att gälla, oberoende av vilka som sitter vid makten. Det är nog faktiskt så, Birgit Friggebo, att din politiska okänslighet i en viktig fråga i hög grad har bidragit till att vi behöver föra den här debatten i dag. Ola Karlsson! Den diskussion som vi skall föra i dag är inte beroende av den utredning som jag satt som ordförande i eller av den proposition som har signalerats eventuellt bli framlagd hösten 1997. Det gäller nu en förlängning av lagen 1995:1292 om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio, ingenting annat. Som sagts här tidigare föreslås den få gälla fram till utgången av 1998. De argument som jag framförde här i kammaren när lagen antogs är giltiga också i dag. Jag kan därför egentligen nöja mig med att hänvisa till dem. Birgit Friggebo och Ola Karlsson har i dag faktiskt inte heller tillfört den debatt som nu förs något som helst nytt. Den reservation som har fogats till betänkandet vittnar, som jag ser det, om att reservanterna inte riktigt har förstått vad som stadgas i yttrandefrihetsgrundlagen. Reservanterna tycks tro att det i bestämmelserna i 3 kap. 2 §, som Ola Karlsson hänvisade till, endast anges kvantitativa mått, dvs. att ju fler frekvenser som utnyttjas, desto större yttrandefrihet blir det, men så är det faktiskt inte. I YGL:s stadgande om vidaste möjliga yttrandefrihet ligger framför allt en kvalitativ önskan att upplåtelserna av frekvenser sker så, att en mångfald av åsikter erhålls. Sändningsmöjligheterna skall fördelas så att många olika intressen kan använda sig av mediet. Detta innehåll i yttrandefrihetsgrundlagen har reservanterna missat och därför hamnat helt fel. Det övergripande synsättet bakom yttrandefrihetsgrundlagen är att samhället och den enskilde gynnas av att radiofrekvenserna används på ett så varierat sätt som möjligt. När reservanterna hänvisar till Lagrådet blir reservationen fullständigt missvisande. Då bortser man från vad Lagrådet egentligen har sagt. Lagrådet konstaterade nämligen att om det kan fastställas att de som under lagens giltighetstid förväntas kunna få tillstånd till sändningar ingår i nätverksbildningar eller på annat sätt är så lierade med varandra att den eftersträvade mångfalden och lokala förankringen inte uppnås, kan en lag där det inte meddelas några nya tillstånd accepteras. Detta anfördes av Lagrådet, men det har totalt missats av reservanterna. Den beskrivning som jag nyss har gjort visar precis vad som har skett. Jag måste säga att det är utomordentligt märkligt när Birgit Friggebo säger att den socialdemokratiska mediepolitiken har havererat. Vad är det egentligen som har havererat, Birgit Friggebo? Det är faktiskt den proposition som du tillsammans med de borgerliga partierna drev igenom 1993 som har havererat. Det är det som gör att vi nu står här och diskuterar hithörande frågor. Du säger att du vill fortsätta på den inslagna linjen, men du anförde i propositionen att man skulle se till att det blir mångfald, inte nätverksbildningar. Hur ser det då ut i dag? I själva verket har vi, sedan propositionens lagförslag genomförts och blivit tillämpade, i stället för mångfald faktiskt fått ägarkoncentration, ingenting annat. I princip har inte någon lokalanknytning kommit till stånd. Det har, som sagt, skett en ägarkoncentration, och resultatet har blivit inga eller få nya medieägare, för liten andel lokala sändningar, ett likriktat programutbud, ingen mångfald i förhållande till det stora frekvensutrymme som har avsatts för lokalradion. I den proposition som den borgerliga regeringen utarbetade framhöll ni själva att om en sådan här utveckling skulle komma till stånd, kunde resultatet inte beskrivas som mångfald. Ni har nu fått den utveckling som vi från dåtidens opposition framhöll skulle bli resultatet av en alldeles för svag lagstiftning. Riksdagen ville inte ha detta utan något annat. Vi har krävt att man skall försöka leva upp till det ställningstagande och den utveckling som riksdagen egentligen uttalade sig för. Mot den här bakgrunden blir man väldigt överraskad när Birgit Friggebo och, förmodar jag, också Ola Karlsson säger att vi bara skall låta den här utvecklingen fortgå. Jag har väldigt svårt att begripa varför man skall låta en utveckling som går stick i stäv emot det som man vill åstadkomma fortgå. Det verkar vidare som om Ola Karlsson skulle ha skygglappar för ögonen när han talar om 83 självständiga företag. Resultatet har i stället blivit tre ägargrupper, ingenting annat. Resultatet av den proposition som vi fick 1993 har blivit ägarkoncentration, precis det som man i propositionen angav att man skulle motverka. Katastrofen utgörs egentligen av Birgit Friggebos eget förslag.

Herr talman! Först vill jag erinra om att vi i denna kammare tillämpar en anglosaxisk debattmetod. Det betyder att den som talar vänder sig till ordföranden. Därmed betackar jag mig för att bli direkt tilltalad med ordet du. Herr talman! Det verkar som att Kurt Ove Johansson ifrågasätter att det har fattats ett lagligt beslut i Sveriges riksdag om hur reglerna för privatradion skall se ut. Kurt Ove Johansson säger att det var brist på demokrati när beslutet fattades. Förslaget höll inte för ett riksdagsbeslut. Jag tycker att det är en mycket allvarlig anklagelse från Kurt Ove Johansson att ifrågasätta att en majoritet i riksdagen fattar beslut. Vi skulle i så fall varje dag kunna vända oss emot den majoritet som nu finns därför att vi ogillar besluten. Men i demokratisk ordning accepterar vi att det är majoriteten som bestämmer. Nu försöker Kurt Ove Johansson påskina att hela lagstiftningen har havererat och att den inte fungerar i praktiken. Sanningen är ju den att lagstiftningen är en succé. Vi har över 80 radiostationer. Vi har 2 000 engagerade, ofta unga, människor som gör allt för att utveckla verksamheten. Vi har varje dag 2 miljoner lyssnare. Den är en succé och fungerar i praktiken. Kurt Ove Johansson säger att han skall se till att privatradion har kommit för att stanna. Det skall skapas goda utvecklingsmöjligheter. I själva verket håller han på att ta död på verksamheten på grund av den osäkerhet som finns om vilka regler som skall komma i framtiden, om företagen över huvud taget får behålla sina koncessioner eller inte. Kurt Ove Johansson säger också att Ola Karlsson och Birgit Friggebo inte har tillfört något nytt i dag. Nej, det behövs inte. Vi tycker att den framsynta reglering som nu finns är bra - och som det kommer att visa sig i ett historiskt perspektiv. Det nya är ett fortsatt stopp, och det har vi med kraft argumenterat emot.
Herr talman! Jag tror att det är bra, Birgit Friggebo, om vi försöker att hålla oss till vad som egentligen har nämnts när vi försöker beskriva vad andra har sagt. Jag har över huvud taget inte sagt att riksdagsbeslutet från 1993 var odemokratiskt. Det är väl skäl att upprepa vad jag sade. Jag sade att Birgit Friggebo, som skrev propositionen och lade den på riksdagens bord, brast i demokratiskt sinnelag. Jag vidhåller det. Vi har varit vana vid i Sverige när det gäller denna typ av frågor - yttrandefrihet och andra grundlagsfrågor - att en så bred samling som möjligt har skapats. De förslag som har gått till beslut har kunnat överleva även med en annan regering. Det är oerhört viktigt, och det är en väldig skillnad mot den beskrivning som Birgit Friggebo gav av vad jag sade. Jag vidhåller att Birgit Friggebo saknade den politiska fingertoppskänsla som behövs vid lagstiftning inom ett sådant område. Nu var det så, Birgit Friggebo, att det förslag till lokalradio som du önskade, och som riksdagen ställde sig bakom, skulle bli en lokalradio med mångfald i fråga om många självständiga lokala radiostationer. Förslaget skulle motverka nätverk. Men alla måste väl ändå medge i dag att det inte har blivit så. I dag motsvarar 75 % av tillstånden tre ägargrupper. Det är i stort sett bara 10 % av stationerna som uppfyller de krav som propositionen ställde. Det är trots allt ett utomordentligt bra bevis för att den proposition som Birgit Friggebo lade fram inte har fyllt sina syften. Det borde Birgit Friggebo kunna medge.
Herr talman! Kurt Ove Johansson ägnar sig åt att diskutera saker som hände för fyra fem år sedan. Han kan ännu inte komma över att han inte fick vara med och lägga sig i de beslut som riksdagen fattade. Tanken var att länsstyrelserna skulle fördela tillstånden, byråkratiska regler osv. Kurt Ove Johansson har varit inblandad i i stort sett alla mediepolitiska frågor som hanterats av denna riksdag de senaste 15-20 åren. Det är den nesan som gör att han med en sådan emfas driver denna fråga. Han kan inte se att vi befinner oss i ett helt nytt medielandskap. Människor över hela jorden kan numera meddela sig med varandra utan att Kurt Ove Johansson kan styra och lägga sig i dessa meddelanden. Vi lever i en helt ny värld. Det är dags att även Kurt Ove Johansson och Socialdemokraterna inser detta. Jag är inte säker på att det jag gjorde var riktigt när vi lade fram propositionen om den privata kommersiella radion. Men jag inser det nu. Den lagstiftning som vi nu lever med var oerhört framsynt och egentligen före sin tid. Den är kanske världens mest frihetliga lagstiftning med minst inblandning av politisk styrning. Men Kurt Ove Johansson vill tillbaka till den gamla tiden med byråkrati, styrning, kontroll av innehåll och vilken profil som radioföretagen har. Låt lyssnarna själva avgöra detta. Låt det som finns inom tryckfrihetens ramar, nämligen etableringsfriheten, också styra inom mediepolitiken.

Herr talman! Men egentligen, Birgit Friggebo, borde jag förtjäna beröm från din sida. Jag försöker vara med och genomföra det som du ville skulle ske med den proposition du lade fram för ungefär fyra år sedan. Du kan inte förneka att i den propositionen sades det att vi skulle få självständigt, lokalt förankrade radiostationer och en utveckling mot ett fåtal dominerande kedjeföretag. Detta skulle motverkas. Det var precis vad du skrev i propositionen. Jag konstaterar att det i dag har blivit precis motsatsen. 75 % av tillstånden domineras av tre ägargrupper. 10 % av stationerna uppfyller dina intentioner. Två av näten, NRJ och Z-Radio, är mycket centraliserade. Ägandet är koncentrerat. Annonsförsäljningssamarbetet är väl utvecklat. De egentliga programmen är gemensamma. Lokalt material saknas eller är mycket begränsat. Drygt 30 av tillståndshavarna finns i det nätet. Två av näten, Rix och Metropol, intar ett slags mellanställning. I Metropol är ägandet koncentrerat, men det förekommer en del lokalt programmaterial. I Rix finns det många lokala ägare. En hög andel av programmen är emellertid centralproducerade. Ca 25 tillståndshavare ingår i SRAB/Radio City, bedriver huvudsakligen annonsförsäljningssamarbete. Tillsammans finns det ungefär 15 Vad vi konstaterade i utredningen var att koncentrationen fortsätter. Hur kan du då stå här och säga att du tycker att den här utvecklingen, som går stick i stäv med din proposition, är så väldigt bra?
Herr talman! Sex timmar efter Anders Sundströms vackra ord om företagsklimatet visar Kurt Ove Johansson vad orden egentligen betyder. Här handlar det om att förbjuda nya företag och nya arbetsplatser i en verksamhet som är en del av en framtidsbransch. Det är litet beklämmande att se och höra. Mycket av diskussionen här handlar om mångfald. Vad är mångfald, och hur styr man mångfald - för det är vad majoriteten vill göra? Man kan titta på ett av de områden där det har fördelats frekvenser efter det att stopplagen lades fram, nämligen västa Småland. Där lyssnar i dag 44,4 % av invånarna på privat lokalradio. Det är stationer som inte skulle ha funnits i dag om Kurt Ove Johansson fått igenom stopplagen redan från början. Jag vill fråga Kurt Ove Johansson: Har mångfalden i västra Småland ökat eller minskat till följd av att vi där nu har två stationer fler än när stopplagen först lades fram? Har mångfalden ökat eller minskat? Man kan på koncessionsområde efter koncessionsområde konstatera att lyssnarna uppskattar den privata lokalradion. På många ställen är det fler som lyssnar på de privata lokalradiostationerna än på P 1, P 2, P 3 eller P 4. Vad är det för fel i, Kurt Ove Johansson, att låta lyssnarna avgöra vilka program och vilka frekvenser de skall lyssna på?
Herr talman! Egentligen hjälper det knappast vad man säger när man debatterar med Ola Karlsson. Jag sade redan inledningsvis att lokalradion har kommit för att stanna. Det finns ingen som seriöst har föreslagit att lokalradiostationerna skall stängas. Likväl kan Ola Karlsson stå här i kammaren och säga att Kurt Ove Johansson vill stänga lokalradion. Det är ett ganska barockt påstående. Vad vi vill åstadkomma är att det är det beslut som riksdagen ställde sig bakom 1993 och intentionerna utifrån YGL som skall förverkligas. Vi kan konstatera att vi har fått en ägarkoncentration som inte är önskvärd. Jag har nyss redogjort för denna. Vi måste när det gäller medieutvecklingen försöka att skapa ett regelsystem som innebär att det är mångfalden, i enlighet med vad som sägs i yttrandefrihetsgrundlagen, som skall vara gällande för framtiden. Det är utomordentligt märkligt att de som tycker att den utveckling vi nu har bara skall få fortgå inte är oroliga över vad de ser. I princip överallt i Europa är länderna oroade för den ägarkoncentration som sker. Jag tycker att det är väldigt märkligt att t.ex. Ola Karlsson inte oroar sig över denna utveckling. Han nöjer sig med att det i princip är de som har den tjockaste plånboken som skall ha yttrandefriheten. Det är faktiskt inte det som skall gälla, enligt vår mening.
Herr talman! Jag konstaterar att jag inte får något svar på någon av mina två frågor. Den ena frågan var: Har mångfalden ökat eller minskat i koncessionsområde västra Småland, vars två privata lokalradiostationer icke skulle ha funnits i dag om Kurt Ove Johansson hade fått igenom stopplagen från början? Min andra fråga var: Vad är det fel på att låta lyssnarna avgöra vad som är mångfald eller inte? När man lyssnar på debatten här får jag nästan intrycket att Kurt Ove Johansson inte riktigt vet vad beslutet gäller. Stopplagen förbjuder ett antal nya företag att etablera sig. Den förbjuder nya radiostationer att söka koncession och starta radiosändningar. Den förbjuder ett antal nya arbetsplatser som vi skulle kunna ha här i Sverige. Vi behöver nya jobb. Vi behöver nya företag. Vi behöver ett signalsystem som talar om att riksdag och regering tycker att det är bra med nya företag och nya jobb. Vi behöver inte den typen av signalsystem som säger att det är politiker som Kurt Ove Johansson som skall avgöra vad som är lämpligt eller inte för lyssnarna att höra på eller vilka arbetsplatser som duktiga ungdomar skall kunna jobba på.
Herr talman! Det är egentligen som om man talar med en cementerad obelisk när man talar med Ola Karlson. Han vill tydligen inte lyssna på vad man säger. Jag vidhåller att det förslag som har lämnats till en början innebär ett sextiotal, sjuttiotal sändningstillstånd. Utredningen konstaterar också att de som redan finns i branschen också skall ha ett försteg i den nya organisationen. Jag kan inte förstå det resonemang som Ola Karlsson för när han hävdar att t.ex. vårt förslag skulle innebära en negativ utveckling för sysselsättning och sådana saker. Om man skall ha en egenproduktion, som vi kräver, i stället för den centrala produktion som sker i dag, kan vem som helst på sina fem fingrar räkna ut att det måste bli fler sysselsättningstillfällen i ett sådant system. Det är alldeles uppenbart. Jag begriper inte riktigt hur Ola Karlsson kan resonera på det sätt som han gör. Jag har här framför mig en kommuniké från Granskningsnämnden för radio och TV. Den visar en granskning som gjordes av NRJ-nätet. Man skriver följande:"Den genomförda granskningen visar att de tre stationernas sändningar skiljde sig mycket litet åt. Med några få undantag spelades samma låtar i samma ordning på alla stationerna. Enligt nämndens mening uppvisade sändningarna så stor inbördes likhet att de inte kunde anses uppfylla kravet att vara framställda särskilt för den egna verksamheten. Nämnden fann därför att de tre stationerna hade brutit mot bestämmelsen i 22 § lokalradiolagen." Nu har NRJ - det vill jag gärna säga för att allt skall vara klart - förklarat att man skall följa tredjedelsreglen. Men det viktiga är: Vad är det för mångfald när stationerna sänder i stort sett samma program? Den mångfalden existerar inte. Det tycker jag att Ola Karlsson skall lägga på minnet.

Herr talman! Jag kan begränsa detta inlägg en del genom att Kurt Ove Johansson har uttalat en rad av de ståndpunkter som jag delar. Det viktiga är att vi kan förverkliga intentionerna om mångfald i den lokala radion och se till att den faktiskt är lokal till sin karaktär. Vi ser exempel på att så inte blivit fallet med dessa kedjeföretag. Hur kommer det sig? Jo, av att det finns en problematik som de borgerliga tillskyndarna av det rent kommersiella auktionsförfarandet bortser ifrån. De argumenterar genom att säga att yttrandefriheten bäst garanteras av etableringsfrihet. Men på etermedieområdet har vi inte etableringsfrihet. Ett auktionsförfarande, där den som har rätt att etablera sig är den som kan betala mest, innebär inte etableringsfrihet. Det är inte frihet för den som inte har tillräckligt mycket pengar och därmed inte kan köpa ett tillstånd. Den mister ju sin möjlighet att etablera sig på området. Det betyder att den som hade några tusenlappar mindre än något av kedjeföretagen, deras bulvaner eller hur de nu handlar upp sina tillstånd, inte fick utnyttja sin frihet att komma ut i etern och inte hade någon chans att nå ut med sina programidéer, osv. Detta är vad problematiken handlar om. Vi skall ha ett så brett och fritt system som möjligt, men det måste också vara ett system där vi verkligen kan försäkra oss om en mångfald och en lokal anknytning, som tanken var. Då gäller det att hitta ett system där inte bara pengar avgör om man skall ha en möjlighet att skapa olika kanaler. Det bör också vara möjligt att undersöka om man kan lösa frekvensutdelningen med en annan metod. Till dess att ett sådant bra förslag, som samlar en politisk bredd, kan presenteras behöver vi en stopplag, ett andrum, så att vi inte låser upp alla kanaler i ett system som visar sig vara felaktigt och inte fyller sina syften. Därför yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets betänkande.

Herr talman! Enligt regeringsformens 9 kap. 12 § är Riksbanken myndighet under riksdagen. Fullmäktig som riksdagen vägrar ansvarsfrihet är därmed skild från sitt uppdrag, står det också i grundlagen. När vi nu skall yttra oss över verksamhetsberättelsen för 1996 anser finansutskottet att vi enbart har att ta ställning till och kritisera de rent formella besluten i Riksbanken, t.ex. resultaträkningen, resultatdisponeringen och balansräkningen. Finansutskottets majoritet anser alltså att vi inte har rätt att yttra oss om Riksbankens och riksbanksfullmäktiges allmänna verksamhet, minst av allt deras politiska verksamhet. Jag läste med stort intresse ett inlägg av finansutskottets ordförande Jan Bergqvist i Arbetet den 10 mars. Han skriver ganska många kloka saker. Rubriken på artikeln är: EMU tar kontrollen över Riksbanken. Sverige kan inte ens byta ut en riksbankschef som gör ett dåligt jobb för landet. Bergqvist angriper bl.a. ett yttrande av det Europeiska monetära institutet om det svenska systemet, att vi också har rätt att utse riksdagsledamöter i riksbanksfullmäktige. Bergqvist citerar EMI, som skriver att det finns en klar risk för intressekonflikter mellan å ena sidan deras skyldigheter mot banken - det gäller alltså dem som sitter i styrelsen -, å andra sidan deras väljares intressen. Bergqvist angriper alltså den här demokratisynen. Bergqvist skriver också: "Att Riksbanken har en stark och självständig ställning är försvarbart så länge det finns en rejäl demokratisk kontroll. I Sverige utövas denna kontroll på flera sätt. Det viktigaste är att riksdagen utser Riksbankens styrelse. Efter ett ordinarie riksdagsval väljer riksdagen sju personer till riksbanksfullmäktige. Dessa utser inom sig en ordförande och för fem år i taget väljer de en riksbankschef som utgör en åttonde riksbanksfullmäktig. I praktiken innebär detta att den politiska majoriteten i riksdagen också avspeglas i riksbanksfullmäktige." Tre av riksdagens partier, Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna, är företrädda i riksbanksfullmäktige. Jag skulle vilja fråga Susanne Eberstein: Men vi andra, då? Vad har vi för möjligheter om vi vill ha åsikter om Riksbankens fögderi? Hur kan vi utkräva ansvaret för dess allmänna verksamhet? Eller finns det en grundläggande skillnad mellan de olika partierna, beroende på om de har rätt att utse ledamöter i fullmäktige? På vilka regler eller lagar stöder ni er när ni förvägrar oss rätten att lägga fram förslag eller synpunkter och kritik mot Riksbankens fögderi? Jag måste säga att jag saknar Centerpartiet. Jag kan inte se någon centerpartist här, åtminstone inte från finansutskottet. Jag skulle gärna ha sett Per-Ola Eriksson. Olof Johansson väckte ju en intressant debatt på hösten förra året. Kjell-Olof Feldt, riksbanksfullmäktiges ordförande, hade varit ute och propagerat för ett svenskt EMU-medlemskap. Olof Johansson kallade det för omdömeslös pratgladhet och krävde Mot den bakgrunden är det ganska anmärkningsvärt att Centerns företrädare i finansutskottet inte har ett enda ord att säga om Riksbankens fögderi just detta år. Nu råkar det vara så att jag tycker att Kjell Olof Feldt har rätt att uttala sina politiska åsikter, även i EMU-frågan. Vi har yttrandefrihet i detta land.

Den politiken har bidragit ganska kraftigt till den ökade arbetslösheten under 1996. Riksbanken och dess ledning är något av den svenska EMU-arméns förtrupp. Riksbanksfullmäktige och riksbankschefen använder sig av en bataljon av monetaristiska ekonomer. Det är mycket anmärkningsvärt att vi i riksdagen inte har möjlighet att föra en öppen politisk debatt på samma villkor som de partier som har representanter i riksbanksfullmäktige. Med detta vill jag yrka bifall till Vänsterpartiets reservation.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 25 behandlas frågan om ansvarsfrihet för Riksbanken. Utskottet tillstyrker att riksbanksfullmäktige beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen 1996. Utskottet biträder också riksbanksfullmäktiges förslag till disposition av resultatet och föreslår att riksdagen fastställer I betänkandet tas också Vänsterpartiets motion upp om en diskussion som sex partier i utskottet anser höra hemma i ett annat sammanhang, dvs. en diskussion om Riksbankens förda penningpolitik. Självfallet, Johan Lönnroth - ingen har påstått något annat - är det en lämplighetsfråga om vi skall diskutera denna politik i samband med godkännandet av Riksbankens förvaltning eller i samband med att vi fastställer riktlinjerna för den ekonomiska politiken med anledning av vårpropositionen. Vi bedömer att den ekonomiska politiken bör diskuteras i ett sammanhang om riksdagen skall få en rationell beslutsordning. Penningpolitiken bör inte ryckas ur detta sammanhang. Som alltid när det gäller lämplighetsfrågor kan man ha olika åsikter. I detta fall har sex av riksdagens partier gjort samma bedömning i lämplighetsfrågan. Avslutningsvis yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på reservationen.

Herr talman! Vår motion handlar inte enbart om penningpolitiken. Den handlar om Riksbankens agerande i ERM-frågan och EMU-frågan. Det handlar alltså om verksamheten under 1996. Finansutskottets majoritet skriver så här om oss motionärer: De har inte heller något att erinra mot vare sig det sätt på vilket Riksbankens resultat föreslås bli disponerat eller att balans och resultaträkningarna fastställs. Jag tolkar det som att det är dessa formella saker ni anser att vi har rätt att ifrågasätta. Min fråga till Susanne Eberstein är alltså följande: Anser ni att en riksdagsmajoritet inte har rätt att uttal sig om Kjell Olof Feldts och Urban Bäckströms agerande - politiserande - när det gäller EMU och ERM? På vilka paragrafer i grundlagen eller på andra ställen bygger ni förnekandet av denna rätt, om ni anser att vi inte har den?
Herr talman! Jag vidhåller att det är en lämplighetsfråga. Inom en snar framtid kommer vi att ha en genomgripande diskussion i detta mycket viktiga ämne. Vi vill helt enkelt ha diskussioner vid rätt tidpunkt, dvs. där de hör hemma. Detta är ingenting annat än en lämplighetsfråga från vår sida.
Herr talman! Ni kan väl ändå inte komma ifrån denna problematik genom att säga att det bara är en lämplighetsfråga, Susanne Eberstein? Ledande företrädare för Riksbanken går ut och driver en mycket tydlig politisk linje. Sedan skall vi värdera Riksbankens verksamhet. Då säger ni bara att det är en lämplighetsfråga huruvida riksdagen över huvud taget skall yttra sig om den politiska kampanj som Riksbanken har bedrivit under 1996. Jag tycker att det är ett sätt att lägga munkavle på riksdagen. Ni vill över huvud taget inte ha en offentlig och öppen debatt om det faktum att Riksbanken har förvandlat sig till en propagandamaskin för en viss politisk inriktning.
Herr talman! Jag förstår inte på vilket sätt det skulle vara en munkavlemetod. Ingen har förvägrat Johan Lönnroth att diskutera saken i dag, även om vi inte låter oss bjudas upp till dans just denna gång. Vi tar det i den stora övergripande ekonomiska diskussionen.

Herr talman! I betänkande nr 16 från justitieutskottet behandlas delgivning av aktiebolag. Utskottet har haft att behandla ett regeringsförslag om ett nytt förfarande för delgivning just gentemot aktiebolag. Kort kan man säga att delgivningen är ett sätt att i rättsligt reglerade former få rimliga garantier för att en viss handling eller dess innehåll når adressaten. Delgivningen påverkar möjligheterna att få i gång den rättsliga processen mellan parterna på ett mycket påtagligt sätt. Delgivningsprocessen fyller en utomordentligt viktig funktion i rättssamhället. Erfarenheterna av hur delgivningsprocessen fungerat under senare år visar på att det finns en hel del brister, inte minst när det gäller delgivning gentemot aktiebolag. Det är mot den bakgrunden man skall se det förslag som utskottet har haft att behandla. Det finns i dag två huvudtyper av delgivning. Ordinär delgivning sker enligt ett mer formellt bundet schema. Man kan per post mot mottagningsbevis lämna delgivning, eller personligen överlämna handlingarna - innehållet - och få ett kvitto på detta. Sedan finns det varianter på den formen. Det finns också en förenklad delgivning. Man kan delge med post till adressatens senaste adress och minst en dag senare sända ett meddelande om att handlingen har sänts. Regeringens förslag, som vi har haft att behandla, går helt enkelt ut på att finna en måhända något effektivare form när det gäller att delge aktiebolag. Den påminner mycket om den förenklade delgivningen, som jag talade om tidigare. Det skall kunna ske genom att en handling skickas i lösbrev utan krav på kvittens. Den kan sändas till postadress som bolaget låtit registrera i Patent och registreringsverket. Sedan skall ett kontrollmeddelande skickas ut till den adressen. Frågan när delgivning kan anses ha skett dyker då upp. Den anses enligt propositionen ha skett efter två veckor från det att kontrollmeddelandet sändes ut. Frågan för Moderata samlingspartiet har varit om man kan godta den förenklade formen för delgivning. Man kan också fråga sig varför bara aktiebolag skall omfattas. Varför skall bestämmelserna inte omfatta också ekonomiska föreningar, t.ex., som också har en registrerad adress hos myndigheterna? Kan vi acceptera den tidsfrist som propositionen har föreslagit, dvs. två veckor? Svaret på frågorna är helt enkelt att vi från Moderaternas sida är medvetna om att det innebär en grannlaga avvägning mellan å ena sidan effektivitetskravet och å andra sidan rättssäkerhetskravet. Rättssäkerhetskravet har man försökt tillgodose med en strikt formbunden process. Man kan alltid finna invändningar mot att en uppluckring av formen skapar eller ger farhågor om vissa problem. Jag tycker också att det är viktigt att man i denna delgivningsdiskussion har i minnet att just delgivningen ger möjligheter att sätta igång processen. Det kan, herr talman, finnas en part i processen som har ett uppenbart intresse av att fördröja processen. På motsvarande sätt har motparten ett stort intresse av att processen kommer igång. Det ligger också i rättssäkerhetens intresse att balansera dessa partsintressen. En part kan exempelvis gå förlustig utomordentligt stora värden om processen inte kommer igång. Det finns erfarenheter av ett antal mer eller mindre brottsliga förfaringssätt inom den ekonomiska brottsligheten. Det är alldeles uppenbart att det finns intresse från det offentligas sida av att balansera dessa intressen på ett bra sätt. Vi säger alltså från moderaternas sida ja till förfarandet som sådant. Frågan är då om man behöver dra gränsen vid aktiebolag. Vi har föreslagit att man också kan låta den här delgivningsprocessen omfatta exempelvis ekonomiska föreningar. Utskottet för ett resonemang om detta. Man landar slutligen i att man tills vidare inte vill låta annat än aktiebolag omfattas av den här särskilda delgivningen. Men man skriver på s. 6 i betänkandet: "De skäl som anförs i propositionen för att inte låta ekonomiska föreningar omfattas av det föreslagna delgivningssättet framstår därför inte som helt odiskutabla". Sedan fortsätter utskottet litet längre ned på samma sida: "Enligt utskottets mening kan det därför vara lämpligt att tills vidare avvakta med att låta de nya reglerna omfatta även ekonomiska föreningar. Utskottet noterar att regeringen i propositionen uttalat att den i framtiden kan komma att återkomma till frågan om delgivningssättet bör kunna omfatta även andra juridiska personer än aktiebolag." Det tyder på att utskottsmajoriteten har en ganska stor förståelse för hur vi från moderaternas sida har resonerat. Men av något skäl vill man inte riktigt gå hela vägen. På den punkten har vi anfört en reservation. Den sista frågan i ämnet är om det är rimligt att man anses vara delgiven två veckor efter det att meddelandet har gått ut. Det som föreslås i propositionen leder lätt till att man anser att seriösa småföretagare - och över huvud taget de som kan råka ut för detta - i princip alltid skall vara i tjänst. De kan aldrig vara borta mer än två veckor. Vi tycker att det är rimligt - om det nu skall vara ett företagsvänligt klimat, som diskuterades här i kammaren på morgonkvisten - att man förlänger den tidsfristen påtagligt. Från moderaternas sida tycker vi att det är rimligt att fyra veckor sätts som tidsfrist. Man skall som företagare kunna vara borta i 4-5 veckor från sitt företag utan att riskera att man har ansetts vara delgiven någonting. Det har funnits flera önskemål om tidsfrister. I propositionen föreslås två veckor. I en motion har tre veckor föreslagits, och Moderaterna och Folkpartiet har föreslagit fyra veckor. Det är märkligt att man inte kunde vara litet storsint mot företagsamheten och gå på linjen med fyra veckor. Så har man icke gjort. Utskottet har landat på tre veckor, och vi har velat markera en attityd till just småföretagsamheten genom att reservera oss till förmån för de fyra veckorna. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I det betänkande som riksdagen nu debatterar behandlas ett regeringsförslag om ett nytt förfarande vid delgivning med aktiebolag. Förfarandet innebär att ett aktiebolag under vissa förutsättningar skall kunna delges genom att en handling skickas i lösbrev till bolaget utan krav på kvittens. Handlingen skall skickas till den postadress som bolaget har registrerat i aktiebolagsregistret. Ett kontrollmeddelande om delgivning skall skickas till adressen, och delgivning skall anses ha skett en viss tid efter det att det här kontrollmeddelandet har avsänts. Förfarandet kallas särskild delgivning med aktiebolag. Bakgrunden till förslagen är de betydande problem som förekommer i samband med delgivning av juridiska personer. Dessa problem vållar stora kostnader för domstolar och myndigheter som har att ombesörja delgivningen. Men framför allt innebär dagens förhållanden avsevärda svårigheter när det gäller att verkställa rättmätiga ekonomiska anspråk. Utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens förslag utom på en punkt. Utskottet föreslår att den tidsfrist efter vars utgång delgivning skall anses ha skett bestäms till tre veckor i stället för, som regeringen har föreslagit, två veckor. Till det här betänkandet har fogats sju reservationer. I reservation 1 av moderaterna föreslås att också andra juridiska personer än aktiebolag skall omfattas av särskild delgivning. Det gäller exempelvis ekonomiska föreningar. I propositionen uttalar regeringen att den kan komma att återkomma till frågan om delgivningssättet för andra juridiska personer än aktiebolag efter en utvärdering av reformen. Utskottsmajoriteten ansluter sig till den uppfattningen. I reservation 2 av Folkpartiet föreslås att domstolen eller myndigheten måste göra flera försök till delgivning med behörig ställföreträdare för bolaget innan den särskilda delgivningen får tillämpas. Enligt utskottet skulle en sådan regel kraftigt begränsa värdet av reformen. Genom kravet på ett föregående delgivningsförsök tillgodoses, enligt utskottets uppfattning, rimliga krav på rättssäkerhet. När det gäller tidpunkten för när särskild delgivning skall anses ha skett förordar moderaterna i reservation nr 3 att delgivningsfristen bestäms till fyra veckor i stället för, som utskottet förordar, tre veckor. Utskottet menar att tre veckor är en rimlig avvägning mellan rättssäkerhet och effektivitet. I själva verket blir ju också tiden längre, eftersom den särskilda delgivningen normalt skall ha föregåtts av ett ordinärt delgivningsförsök och fristen löper från det att kontrollmeddelandet har skickats ut. I reservation 4 förespråkas att särskild delgivning inte skall få användas vid delgivning av stämningsansökningar eller andra handlingar genom vilka ett förfarande vid domstol inleds. Detta skulle leda till en mycket stor inskränkning av reformens tillämpningsområde. Behovet av effektiv delgivning är särskilt stort när det gäller handlingar genom vilket ett förfarande vid domstol eller annan myndighet inleds. Det är ofta också i detta skede som de flesta rättsförluster kan uppstå. Med den utformning som lagförslaget har fått tillgodoses, enligt utskottets mening, rimliga rättssäkerhetsgarantier. I reservation 5 av kristdemokraterna föreslås avslag på propositionen av rättssäkerhetsskäl. Som jag tidigare har uttryckt har utskottet funnit att lagförslaget väl motsvarar rättssäkerhetens krav. Med den ändring som utskottet har föreslagit avseende delgivningsfristen uppnås en rimlig avvägning mellan önskemålet om en effektiv delgivning med aktiebolag och hänsyn till rättssäkerheten. Herr talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Vänsterpartiet anser att förslaget om delgivning med aktiebolag är ett bra förslag. Bakgrunden till förslaget är att delgivning med juridiska personer ofta skapar problem och att det inte är ovanligt att personer som driver verksamhet i bolagsform försöker hålla sig undan delgivning. Särskilt gäller det när de befinner sig på svarandesidan i en process. Delgivningsarbetet kräver stora resurser, och det innebär också höga samhällsekonomiska kostnader. Det är inte heller tillfredsställande när olika förfaranden kan förhalas genom att personer håller sig undan. Vi delade alltså regeringens uppfattning att det finns ett stort behov av effektiva metoder för delgivning med juridiska personer. Men vi ansåg också att förslaget skulle kunna innebära betydande rättsförluster för ett aktiebolag som i övrigt sköts oklanderligt. Den behöriga ställföreträdaren kan ju ha helt legitima skäl för en tids frånvaro. Som exempel kan man nämna en affärsresa eller en semester utanför de vanliga semesterperioderna. Det fanns nämligen i propositionen även ett förslag om att det inte skulle användas när det var olämpligt med hänsyn till omständigheterna, och som exempel skrev man semestertider. Men det var inte tillfredsställande, ansåg Vänsterpartiet, med en tvåveckorsperiod. Därför motionerade Vänsterpartiet om att förlänga denna till en treveckorsperiod. Och, fru talman, precis som föregående talare sade gäller det här också en längre tid, eftersom även ett kontrollmeddelande skickas ut. Det har då ofta föregåtts av tidigare delgivningsförsök. Därför ser vi i Vänsterpartiet det som väldigt positivt att utskottets majoritet nu i stället har föreslagit en treveckorsperiod. Fru talman! Jag vill härmed yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 5. Det här betänkandet om delgivning med aktiebolag tycker jag är mycket olyckligt ur rättssäkerhetssynpunkt. Delgivning är oerhört viktigt och centralt i rättslivet, ett institut vars syfte det är att personer skall få del av handlingar som är av betydelse för deras rätt. Det är väldigt viktigt att de verkligen får del av dessa handlingar; i annat fall går man sin rätt förlustig. Av tradition har det här kringgärdats med en hel del ansträngningar för att få till stånd en riktig delgivning. Tyvärr har det visat sig att sedan man förstatligade delgivningsinstitutet i början av 80-talet har det här inte fungerat bra. Då har lagstiftaren valt, i stället för att återinföra förfarandet med privata stämningsmän, att urholka innehållet i reglerna om delgivning för att så att säga kringgå de här bekymren. Det här är det mest flagranta exemplet på en sådan urholkning. Man säger helt enkelt att delgivning skall ha skett efter det att man har skickat i väg handlingarna med lösbrev. Det enda man säkert kan säga om lösbrev är att alla inte kommer fram. Det är någonting som vi vet. Sedan kan man disputera om huruvida det är 4 eller 8 % eller vad det nu är, men man vet att alla brev kommer inte fram. Även om man alltså har två försändelser är det fortfarande på det viset att alla brev kommer inte fram. Det är min huvudinvändning mot det här lagförslaget. Det är alltså helt oacceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt. Här är ett typexempel på vad rättssäkerhet innebär konkret. Det är lika för alla alltid. Det är tungt och det kan kosta pengar, men det är centralt i rättsväsendet. I utskottet har vi - tyvärr, som jag ser det - inte diskuterat problematiken med delgivning och hur vi skall kunna förbättra denna. Jag tror att vi alla är rörande överens om att det är viktigt att det här fungerar. Det enda vi har diskuterat är huruvida det skall vara två veckor eller fyra veckor efter det att man har skickat ut handlingarna som delgivning skall anses ha ägt rum. Sedan har man uppnått den salomoniska kompromissen tre veckor. Jag menar att det här egentligen inte alls har någon riktig relevans, särskilt när man vet att vare sig det är det ena eller andra kanske brevet inte har kommit fram över huvud taget. Den som drabbas av detta kommer naturligtvis att bli oerhört förbittrad. Jag tror helt enkelt inte att rättsordningen tål fler sådana här egendomligheter. Vi måste ha ett heltäckande system. Fru talman! Med det yrkar jag att hemställan i det här betänkandet skall avslås.
Fru talman! Låt mig bara konstatera ett par saker. Den ena är att det i utskottet finns en bred uppslutning kring själva frågan om den särskilda delgivningen med aktiebolag. Det finns sedan litet delade meningar om vilka metoder som skall användas osv., men jag tycker att det finns en hyggligt bred uppslutning i utskottet. Sedan är väl egentligen alla överens om att det finns avsevärda problem med nuvarande förhållanden kring delgivningen och att man behöver komma med förbättringar och effektiviseringar i samband med det här. I kd:s motion återfinns inte några förslag om hur man skall lösa problemen, bara ett avslag på regeringens proposition under hänvisning till rättssäkerheten. Men det finns ändå anledning att säga att bristande effektivitet i delgivningen också är en rättssäkerhetsbrist om någon söker sin rätt vid en domstol och motparten inte kan anträffas. Det här är inte alldeles så enkelt som att bara säga nej. Avslutningsvis, fru talman, finns det i kd:s motion några rader där man längtar tillbaka till den tid i början av 80-talet då det fanns stämningsmän som användes för att klara av det här. Jag har inte hunnit bedriva så värst mycket efterforskningar, men jag har läst i justitieutskottets betänkande från 1984/85 då det gjordes en del reformeringar av delgivningslagen. Där beskriver man anledningen till att man ville reformera den på ungefär samma sätt som man gör i dag: Man hade avsevärda problem att få delgivningen att fungera. Det var alltså inte något lyckorike på den tid som Rolf Åbjörnsson hänvisar till heller.
Fru talman! Det var inget lyckorike då, och det är det inte nu heller. Men jag har i alla fall som praktiker varit verksam i rättslivet under hela den här perioden, och min erfarenhet är utan tvivel att det faktiskt fungerade under perioden fram till reformen. Vi står alltså inte helt handfallna när det gäller idéer. Det är möjligt att det här inte är det enda. Vad jag verkligen efterlyser är att man tar rejäla tag i detta för att lösa det på annat sätt än genom att införa ett institut där man vet att det förfarande man inför inte fungerar. Det kommer att inträffa fall då man inte får de här breven; det är ju helt klart.

Fru talman! I detta betänkande från justitieutskottet, nr 17, behandlar utskottet ett antal ändringsförslag i rättegångsbalken. Det är tre huvuddelar som berörs. Det är för det första förslag från regeringen om en minskning av antalet nämndemän från tre till två. Det är för det andra ett antal ändringar i sammansättning och domförhetsregler i tingsrätt, länsrätt och hovrätt. Det är också förslag om ändrade skatteregler för nämndemän, så att de skall slippa betala skatt på sin reseersättning. För det tredje finns det ett antal frågor som rör nämndemännens roll och villkor. Moderata samlingspartiet har valt att inte bejaka en neddragning av nämndemännens antal. Vi har valt en modell som innebär att vi inte tar ställning till dessa olika förslag och förändringar som föreläggs i propositionen, av det skälet att vi tycker att det är rimligt att förslagen behandlas utifrån ett helhetsperspektiv. Det är många bollar i luften och många förslag och utredningar på gång inom det svenska rättsväsendet, och vi tycker att det är rimligt att pröva förslagen om ändringar av dessa regler i ett sammanhang. Vi säger också att det säkert finns anledning att se över ett antal saker. Det innebär alltså att vi inte kategoriskt säger nej till alla dessa förslag men att vi vill se dem prövade i ett sammanhang. Man kan exempelvis notera Domstolskommitténs utvidgade direktiv. Den kommittén skall vara färdig i början på april nästa år, och med de tilläggsdirektiv som kommittén har försetts med finns det åtminstone möjligheter att få en förskjutning i balansen till förmån för den första instansen, dvs. tingsrätt och länsrätt. Det finns också möjligheter att pröva ärendeförflyttningar mellan tingsrätterna och länsrätterna i första instans. Över huvud taget är det mycket vida direktiv som Domstolskommittén har. Om sådana förslag kommer att läggas fram från Domstolskommittén är det helt uppenbart att nämndemännens roll och funktion kommer att påverkas. Detta sammantaget leder till att vi i dag inte är beredda att ta ställning i de här olika delfrågorna. Med anledning av regeringens proposition har det väckts ett antal motioner just mot förslaget om att reducera antalet nämndemän. Det har också, fru talman, väckts motioner från Socialdemokraterna, fem i tolv, om att gå emot förslaget. På det sättet kan man så att säga rädda situationen. Utskottet föreslår att riksdagen skall gå emot förslaget om en reducering av antalet nämndemän. Den andra frågan som har varit uppe och som vi tar ställning till från moderat sida är frågan om vissa skattevillkor för nämndemännens reseersättningar. Genom att lösa frågan tekniskt, med att låta nämndemännens bostad bli arbetsställe, klarar man detta tämligen lätt och elegant. Det blir en rimlig behandling av nämndemännens reseersättningar ur skattesynpunkt. Den tredje gruppen av frågor är samlade kring nämndemannainstitutionen som sådan. Det är uppenbart, som jag tidigare sade, att med möjligheterna till förändringar i avvägning mellan första och andra instans i rättsväsendet kommer frågan om nämndemännens roll att tas upp. Oaktat att utskottet pekar på att det har gjorts en hel del utredningar om detta är vi från moderat sida övertygade om att det krävs en helhetssyn på just nämndemannarollen och de villkor som finns. Där finns bl.a. frågan om de ekonomiska villkoren för nämndemännen. Det är inte bara problem att rekrytera - det kan finnas många skäl till detta - utan frågan måste också ställas om de ersättningar som utges till nämndemännen är rimliga. Ingen kan påstå någonting annat än att det är ett utomordentligt ansvarsfullt och krävande värv att sitta och ta ställning till eventuella frihetsberövanden för sina medmänniskor. Det är då ganska rimligt att låta det ansvarstagandet och den ansvarsfulla uppgiften påverka de regler som gäller för ersättning. Men det är någonting som man rimligtvis bör ta ställning till i ett helhetsperspektiv i en sådan utredning om olika nämndemannafrågor. Det innebär, fru talman, att jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Först vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att ett enat utskott går emot regeringens förslag att minska antalet nämndemän från tre till två i tingsrätt och länsrätt. De skäl som regeringen har angett för att reducera antalet nämndemän verkar mycket krystat. Regeringen påstår att en reducering av antalet nämndemän skulle bidra till en mer allsidig rekrytering, om det leder till att varje nämndeman inte behöver tjänstgöra så ofta som i dag. Det är en dålig och dum förklaring, tycker jag. Vi vet att svårigheterna att rekrytera en allsidig sammansättning av nämndemän snarare beror på dåliga ekonomiska villkor vid tjänstgörandet. Jag återkommer till detta senare. Genom att utskottet nu gemensamt kräver att nämndemännen även i fortsättningen skall vara tre värnar vi om det folkliga inslaget, dvs. den lekmannamedverkan som är en mycket gammal och viktig tradition i de svenska domstolarna. Nämndemännens medverkan i domstolsförfarandet har stor betydelse för att trygga att verksamheten i domstolarna ligger i linje med allmänna värderingar i samhället. Nämndemännen medverkar också till att medborgarnas förtroende för domstolarnas verksamhet upprätthålls. Dessutom tillgodoser nämndemännen medborgarnas intresse av insyn i den dömande verksamheten. Vi får heller inte glömma att fler nämndemän innebär ytterligare synpunkter på bevisning och påföljdsval. Däremot har det varit svårt att få en allsidig sammansättning av nämndemannakåren. Medelåldern är hög. Inslaget av yngre nämndemän och personer med invandrarbakgrund är litet. Flera olika yrkeskategorier är mycket lågt representerade. Dels har många personer inte tid att avsätta flera dagar för nämndemannaarbetet. Dels förlorar många ekonomiskt på arbetet. Det är därför bra att utskottet än en gång påtalar att det skulle vara önskvärt med en höjning av nämndemännens arvoden. Från Centerpartiets sida vill vi särskilt framhålla vikten av att grundarvodet höjs när utrymme finns av statsfinansiella skäl. Det är väldigt många människor som har svårigheter att påvisa förlorad arbetsinkomst eftersom deras arbetstider är väldigt varierande. Många kvinnor arbetar t.ex. också med obetalt arbete. Skall de då också bli förlorarna vid dessa ersättningstillfällen? Trots att vi vet att arvodesfrågan är en viktig orsak till svårigheterna att rekrytera nämndemän på ett allsidigt sätt menar vi också, i likhet med Moderaterna och Kristdemokraterna, att det krävs en ny nämndemannautredning. Det finns nämligen en uppenbar risk att regeringens mycket kritiserade förslag om prövningstillstånd i hovrätten kommer att gå igenom med stöd av moderater och kristdemokrater, och då kommer det självklart att behövas en utredning om hur nämndemannainflytandet påverkas. Det finns ytterligare två positiva inslag i betänkandet. Nämdemännens resor mellan bostaden och domstolen kommer fr.o.m. den 1 september att betraktas som tjänsteresor. Därmed kommer deras ersättning inte att beskattas. Det blir således samma regler för nämndemän i länsrätt och tingsrätt. Till slut vill jag också peka på vad utskottet skriver om socialförsäkringsmålen. Vi framhåller att vi, mot bakgrund av vad som tidigare sagts i socialförsäkringsutskottet, förutsätter att möjligheterna att avgöra ett socialförsäkringsmål med ensamdomare skall utnyttjas restriktivt. Vi slår fast att nämndemannamedverkan i socialförsäkringsmålen är viktig. Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 11.

Fru talman!

I stället är det ett enigt utskott som står bakom förslaget att antalet nämndemän fortfarande skall vara tre. Flera talare har tidigare här i talarstolen talat om vikten av lekmannamedverkan i domstolarna, och jag kan instämma i allt som har sagts när det gäller det här. Det är oerhört viktigt att allmänhetens rättsmedvetande och allmänhetens insyn när det gäller domstolarna skall bibehållas. Ser man det i ett historiskt perspektiv, brukade man en gång i början av 1100-talet vara tolv nämndemän. Efter den nya rättegångsbalken 1948 gick man ned till nio nämndemän. Efter den nya enhetliga domstolsorganisationen 1971 gick man ned till fem. Efter 1983 års reform gick man ned till tre. Vänsterpartiet ansåg att det var omöjligt att nu minska antalet nämndemän utan att man förlorar den betydelse som lekmannamedverkan har för vårt domstolsväsende och för att allmänhetens förtroende för domstolsväsendet skall upprätthållas. Därför, fru talman, är det oerhört positivt att förändringen inte har gått igenom. Däremot, fru talman, finns det andra områden i den här propositionen där man förändrar på ett sätt som faktiskt minskar rättssäkerheten och som minskar just lekmannainflytandet. Det gäller att ensamdomarkompetensen i länsrätten nu utvidgas på det sätt som man har föreslagit. Tittar man på andra områden där man har haft den här möjligheten, så är Utlänningsnämnden ett ganska hemskt exempel. Där har man haft möjlighet att avgöra ärenden av enkel beskaffenhet utan deltagande av lekmän. Under långa perioder har omkring 90 % av samtliga ärenden avgjorts av ordföranden ensam utan medverkan av lekmän under förebärande att ärendena har varit av enkel beskaffenhet. Jag finner det egentligen ganska förvånande att den här förändringen kan gå igenom när nu alla i utskottet är så överens om vikten av lekmannainflytande. Även justitieombudsmannen har i sitt remissyttrande påpekat att det ur rättssäkerhetssynpunkt är olyckligt om det införs en domförhetsregel som grundar sig på en så allmänt hållen regel som den föreslagna, och att den lämnar alltför stort utrymme åt tolkningar. Fru talman! Tittar man också på tidigare yttranden när det gäller socialförsäkringsmål, så anförde socialförsäkringsutskottet 1994/95 att socialförsäkringsmålen kan röra tillfälliga och många gånger kortvariga ersättningsförhållanden. Så är det med flertalet mål. Bl.a. kan sjukpenning och föräldrapenning räknas dit. Men det kan också handla om ersättningar som är avsedda att utges under en lång följd av år och som är av utomordentligt stor vikt för den enskildes försörjning. Man framförde från socialförsäkringsutskottet att socialförsäkringsmål av den sistnämnda arten till sin karaktär liknar mål om socialbidrag, bostadsanpassningsbidrag och sådant. Det är viktigt att komma ihåg att socialförsäkringsmål kan vara av enkel beskaffenhet, men att det ändå är oerhört viktigt att lekmannainflytandet finns kvar. 1994 förutsatte utskottet att möjligheten att avgöra i mål av förevarande slag med ensamdomarkompetens utnyttjas restriktivt. Därför, fru talman, är det en alldeles för vid och alldeles för allmänt hållen regel som nu är föreslagen. Den lämnar alltför stort utrymme för tolkningar. Därför yrkar jag bifall till reservation 6. Fru talman! I fråga om minskningen av antalet nämndemän fanns det också en förutsättning i propositionen. Man menade att förbättringarna av de ekonomiska ersättningarna skulle vara nödvändiga, och att minskningen skulle ge större möjlighet till ökad ekonomisk ersättning. Det skulle på sikt få positiva effekter för nämndemannakårens allsidiga sammansättning. Nu blir det ingen minskning av antalet nämndemän. Det sker en förändring av skattereglerna som kommer att förbättra de ekonomiska villkoren för nämndemän, men det kommer inte att vara tillräckligt. Utskottet har också tydligt signalerat i betänkandet att en förstärkning av ersättningen till nämndemän behöver göras. Däremot kräver vi från utskottet inte att det förslaget skall framläggas i dag. Men utvecklingen, som i dag tar ett positivt steg, behöver också gå vidare. Nämndemännens sammansättning är i dag inte representativ. Vi vet att det finns stora grupper som inte är representerade i nämndemannakåren. Vi vet också att ålderssammansättningen inte är tillräcklig. Regeringen skriver i propositionen att den hoppas att det skall ge något bättre förutsättningar för en bredare rekrytering. Men det är en alldeles för låg målsättning att tala om något bättre förutsättningar. Det behöver göras mycket inom detta område. En målsättning måste sättas mycket högre. Därför är det viktigt att regeringen, nu när det skall göras förändringar inom domstolen - Domstolsutredningen kommer med sina förslag - också tar till sig detta och återkommer med flera förslag som skall förbättra sammansättningen av nämndemän. Däremot tror jag att det skulle vara olyckligt att i dagsläget tillsätta en ny utredning som också skall se över förändringar när det gäller sammansättningen av nämndemän och hur de utses. Det pågår sådana stora förändringar inom rättsväsendet i dag som behöver komma fram och beslutas och fungera innan man går in på nya förändringar. Men detta är en oerhört viktig fråga som också har betydelse för att allmänheten skall ha förtroende för vårt rättsväsende och för att nämndemännen i verklig mening skall kunna representera det svenska folket. Då behöver man även ha en förändring på den sammansättningen. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 6. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande.

Fru talman! Ni i kammaren! Och välkommen till riksdagen alla ni som sitter på åhörarläktaren. Regeringen framhåller i propositionen när det gäller domstolarnas sammansättning att det råder en bred politisk enighet om att lekmannamedverkan i domstolarna är av värde. Hur stort värdet är har nu bekräftats av den breda politiska enigheten. Denna har fastställt att nämndemännens antal inte generellt skall minskas från tre till två, denna gång, måste jag tillägga. Min bedömning är nämligen att denna fråga snart kommer att tas upp igen, eftersom Moderaterna har flaggat för att de i ett senare skede kan vara beredda att hålla med regeringen om att nämndemännens antal skall reduceras. Moderaterna säger även i en annan reservation att de anser att nämndemäns medverkan i hovrätten behöver utredas. Till slut blir det kanske som i andra större och viktiga frågor inom rättsområdet att Moderaterna och Socialdemokraterna i koalition förändrar de strukturer som vi tidigare värnat om. Miljöpartiet anser att allmänhetens insyn och medverkan i domstolarna är en grundläggande princip som skall bestå. Vi vill inte minska denna insyn genom att minska antalet nämndemän eller helt ta bort dem. Jag yrkar bifall även till reservation 6. I reservationen framför vi att vi är mot att man utvidgar ensamdomarbehörigheten i länsrätterna. Regeringens förslag är att genomföra en generell möjlighet för ensamdomare att avgöra mål som är av enkel beskaffenhet. Denna regel ersätter tidigare bestämmelser om uppenbarhet, alltså frågor som är självklara. Men den nuvarande bestämmelsen fastställer även vilka måltyper som detta gäller. Det nya förslaget om en generell regel ger stor makt åt domarna och stort utrymme för olika tolkningar. Riksdagens ombudsmän har påpekat att det är olyckligt om en sådan domförhetsregel införs som grundar sig på en så allmänt hållen regel och att det lämnar alltför stort utrymme för olika tolkningar. Bland de målkategorier som handläggs i de allmänna förvaltningsdomstolarna finns mål som är av mycket stort värde för den enskilde, exempelvis socialförsäkringsmål som gäller t.ex. sjukbidrag, förtidspension, vårdbidrag, handikappersättning, etc. Regeringens motiv för förändring är effektivitet. Det skall gå snabbare, det skall bli smidigare, och det skall framför allt bli billigare. Miljöpartiet anser att dessa effektivitetsvinster är små i jämförelse med vikten av insyn och förtroende för domslutet. När det gäller nämndemännens ersättningar har det skett en förbättring i och med att deras reseersättning har justerats. Men en höjning av arvodet måste ske nästa gång. Tyvärr blir det väl så att Hovrättsprocessutredningens förslag om generellt prövningstillstånd till hovrätt går igenom. Det första som man måste göra om det blir pengar över är att höja nämndemännens arvoden. Sedan kommer vi till problemet med att nämndemännens sammansättning inte är representativ, och den är inte som vi vill ha den. Men detta har också partierna ansvar för, eftersom det är partierna som utser nämndemännen. Det tycker jag att vi alla här borde tänka på och försöka samla nämndemän och ha möten och tala om vilka uppgifterna är och hur viktigt det är att vi har en bred sammansättning i fråga om bakgrund och ålder. Det är alltså även på oss detta beror.

Fru talman! Efter att Kia Andreasson hade hälsat åhörarna på läktaren välkomna ägnade hon sig åt några funderingar som gällde om förslag återkommer om ett minskat antal nämndemän. Hon antog att eftersom Moderaterna nog är för detta och eftersom Socialdemokraterna också är för detta blir det nog på detta sätt i framtiden. Det är att dra litet för långtgående slutsatser. Det är alltid ett dilemma när man som vi nu har gjort valt att inte ta ställning till delar av förslaget utan i stället vill återkomma i ett sammanhang. Det kan vara mycket frestande att diskutera delarna i detta förslag. Men vi har valt att avstå från detta. Men på en punkt kan jag ändå säga att det är av utomordentligt stor betydelse om man får ett beslut framöver som ett resultat av Domstolskommitténs förslag med en förstärkning i första instans. Då är det alldeles uppenbart att nämndemännen spelar en central roll i arbetet att döma. Att Kia Andreasson drar slutsatsen att man generellt skall minska antalet nämndemän i låt oss säga tingsrätterna bara därför att vi vill diskutera behovet och antalet nämndemän i hovrätterna, som framgår av reservationen, är att dra alltför långtgående och framför allt felaktiga slutsatser. Fru talman! Jag ville bara markera detta.
Fru talman! Jag tackar Anders G Högmark för detta förtydligande. Jag gjorde min tolkning när jag läste era reservationer. Men det gläder mig att det inte är på det sättet. Då behöver jag inte var orolig för att förslaget om att man generellt skall minska antalet nämndemän återkommer. Det var ett bra tillfälle att förklara detta.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 Det är en hygglig samsyn i utskottet när det gäller många av dessa frågor. Det är ju egentligen mycket lyckosamt i fråga om ett sådant område som är så centralt i en stats inre liv. Jag har emellertid några synpunkter som gäller tingsrätternas sammansättning. Jag tycker egentligen att man som regel skall ha två lagfarna domare och tre nämndemän. Jag tror att det är en ganska bra mix. Jag tycker inte att man skall dela upp målen på det sätt som nu sker. Den rättssökande allmänheten har väldigt svårt att se att just hans eller hennes mål är ett bagatellmål eller ett mindre viktigt mål. Som regel tycker man nog att det är mycket viktigt och att man vill ha en kvalificerad sammansättning. När det gäller andra beslutande organ i samhället finns det ju inte någon uppdelning av ärenden på det här sättet - t.ex. en bolagsstyrelse - utan det är den normala sammansättningen och där avgörs saker och ting. Så bör det nog vara i tingsrätten också. Det är ju ännu mera viktigt nu, om det skall bli en reformering av instansordningen, så att tyngdpunkten förläggs till tingsrätten. Vi kristdemokrater tycker i och för sig att det är riktigt. Men då krävs det att tingsrätten är kvalificerat sammansatt och att ordinarie domare dömer. Att ha notarier och fiskaler som dömer i den omfattning som nu sker är inte bra. Det må vara att de rent faktiskt kanske oftast träffar rätt, men förtroendet för domstolen blir inte det bästa när man möter den typen av unga aktörer. Framför allt finns faran att vederbörande för sin karriär är benägen att kanske inte alltid inta en helt självständig ställning. Vi skall alltså ha domstolar på riktigt så att säga - Som alla andra här har sagt är vi, och det kan vi alla berömma oss av, överens om att inte skära ned på antalet nämndemän. Det är nog ett klokt beslut. Vi tycker nog också att man bör kunna se över det sätt på vilket nämndemän utses. Det är nog inte alldeles säkert att vi hittar ett system som är bättre än det som vi i dag har. Frågan är i alla fall värd att ägnas viss möda. Vi är ju alla överens om att det, som det är i dag, inte ser bra ut. Man måste kunna hitta på något som förbättrar situationen. Förmodligen handlar det inte bara om ekonomin. Även andra fenomen har betydelse här. Fru talman! En liten detalj när det gäller nämndemännen, vilken Stockholms tingsrätt pekat på och som jag tycker är värd att beaktas i det här sammanhanget, nämligen frågan: Hur blir man av med en olämplig nämndeman? Detta bör ses över. Det finns nämligen inte reglerat i dag.

Fru talman! Regeringens proposition i detta ärende bygger på två promemorior som upprättats inom Justitiedepartementet. I den ena promemorian, Översyn av förvaltningsprocessen, föreslås lagändringar i syfte att effektivisera och rationalisera verksamheten genom förändringar i länsrätternas och kammarrätternas sammansättning. I den andra promemorian, en fråga som flera av tidigare talare tagit upp. Alla talare här har också nämnt och besjungit nämndemännens medverkan vid våra domstolar. Det råder alltså en väldigt bred enighet om värdet därav. Det borgar för insyn och kontroll av den verksamhet som bedrivs vid domstolarna. Nämndemännens deltagande borgar även för att vanliga Svenssonska värderingar blir beaktade i den rättskipande verksamheten. Regeringen föreslår i sin proposition att antalet nämndemän skall minskas från tre till två i såväl tingsrätt som länsrätt. Som tidigare har nämnts här anser dock ett enhälligt utskott att förtroendet för rättsväsendet riskerar att försämras om detta förslag genomförs. Förtroendet för nämndemännen är djupt förankrat hos allmänheten. Vi tror inte att problemet med en allsidig rekrytering, som också betonats här, löses genom ett minskat antal nämndemän. Alice Åström räknade upp de år då nämndemännens antal minskat. Det är naturligtvis riktigt, men Alice Åström glömde att nämna att nämndemännen också har fått ett ökat ansvar i och med att man numera har rösträtt. Det har således inte bara varit fråga om en minskning. I och med att antalet nämndemän inte förändras behövs det heller inte någon ändring i domförhetsreglerna. I fråga om mål om åtal för brott som ger fängelsestraff i minst två år har det funnits en regel om att rätten skall bestå av en lagfaren domare och fem nämndemän, den s.k. stora nämnden. I propositionen föreslås nu att denna särskilda domförhetsregel skall avskaffas och ersättas med en generell möjlighet för rätten att förstärka i svåra och komplicerade mål så att rätten kommer att bestå av två lagfarna domare och tre nämndemän. Syftet med ändringen är att åstadkomma en mer ändamålsenlig reglering av när rättens sammansättning skall förstärkas. Enligt utskottsmajoriteten är det målets svårighetsgrad som bör vara avgörande, inte strafftidens längd. Utskottet tillstyrker alltså propositionens förslag i detta avseende. Vad gäller en förstärkt sammansättning i tingsrätt föreslås att kravet på särskilda skäl skall tas bort. Utskottet delar uppfattningen att det är värdefullt för avgörandenas kvalitet om tingsrätterna oftare än i dag består av två lagfarna domare i stället för av en. Med den domförhetsregel som utskottet föreslår riskerar nämndemännen inte att hamna i minoritet. Det blir därför onödigt med förslaget om en obligatorisk förstärkning med en nämndeman, om rätten förstärks med en lagfaren domare. I en motion yrkas att tingsrätten i brottmål regelmässigt skall bestå av två lagfarna domare och tre nämndemän, men utskottet anser att det skulle leda för långt. I dag finns inte möjligheten att förstärka länsrätten med en lagfaren domare. Regeringen föreslår nu att den möjligheten skall införas, under förutsättning att det finns särskilda skäl för det, med hänsyn till målets omfattning eller svårighetsgrad. Det är främst när det gäller svårbedömda rättsfrågor och komplicerade sakfrågor som behov av förstärkning föreligger. Utskottet delar därför regeringens uppfattning att särskilda skäl bör krävas för en förstärkning med en lagfaren domare i länsrätten. I propositionen föreslås också att en generell möjlighet införs för en ensamdomare att avgöra mål av enkel beskaffenhet i länsrätt. Den nya regeln ersätter den tidigare bestämmelsen om att saken skall vara, som det heter, uppenbar för att få avgöras av ensamdomare. Utskottet anser att frågan om tillämpning av en allmänt hållen regel med förtroende kan överlämnas till den enskilde domaren också när det gäller domförheten, särskilt som denna regel redan finns i tingsrätten. Vid en tidigare behandling här i kammaren diskuterades hur man skall hantera ärenden som är av stor vikt för den enskildes försörjning, t.ex. i socialförsäkringsmål. Ingbritt Irhammar, och kanske ytterligare någon, har berört detta. Mot bakgrund av vad som då framfördes i socialförsäkringsutskottets yttrande tillstyrker utskottet förslaget och förutsätter att möjligheten att avgöra mål av detta slag med ensamdomare utnyttjas restriktivt. I fråga om domförhet i hovrätt gäller huvudregeln, att hovrätten är domför med tre lagfarna domare. Om tingsrätten i ett mål bestått av tre lagfarna domare skall hovrätten bestå av minst fyra lagfarna domare när målet avgörs i hovrätten. Dock får högst fem domare delta. Hovrätten har tidigare inte haft samma möjlighet som t.ex. tingsrätten att fortsätta en huvudförhandling, om någon domare eller nämndeman skulle få förhinder. Detta föreslår nu regeringen. Utskottets majoritet välkomnar förslaget, eftersom det minskar risken för att en förhandling måste tas om på grund av att en ledamot fått förhinder. I en kammarrättsdom förra året fann en kammarrätt att den reseersättning som betalades ut till nämndemän i tingsrätt, hovrätt och kammarrätt skall bedömas som ersättning för resor mellan arbetsplats och bostad. Domstolen betraktas som nämndemännens tjänsteställe. Ersättningen blir därmed skattepliktig. Detsamma gäller traktamenten om sådana utgår. Nu föreslås, och utskottet tillstyrker, att kommunalskattereglerna nu ändras på ett sådant sätt att ersättning för resor inte beskattas. Bostaden skall räknas som tjänsteställe. Om detta är vi totalt eniga. Nämndemännens ekonomiska villkor i övrigt har utskottet behandlat vid tidigare tillfällen. Men nu liksom tidigare måste vi dessvärre konstatera att någon möjlighet till höjningar just nu av grundarvode eller borttagande av tak för förlorad arbetsinkomst inte finns. Men problematiken är välkänd och ligger högt på dagordningen. Någon särskild utredning om nämndemännens ekonomiska situation behövs inte, anser utskottsmajoriteten. Flera talare har yrkat på en ny utredning om nämndemannafrågorna. Det anser inte utskottsmajoriteten behövs, eftersom dessa relativt nyligen varit föremål för översyn. Fru talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Vi har i dag att ta ställning till en skärpning av straffet för brottet övergrepp i rättssak. Sambandet mellan organiserad, grov brottslighet och ökningen av antalet fall där vittnen utsatts för våld eller hot om våld framstår allt tydligare. Alltför ofta får vi reda på att vittnen inte vågar träda fram av rädsla för att själva råka illa ut. Vi vet också att vittnen plötsligt ändrar sina uppgifter eller av någon anledning har glömt vad de tidigare uppgett sig ha sett eller hört. Den rädsla som många medborgare känner för att vittna mot t.ex. kriminella mc-killar som misstänks för brott måste tas på största allvar. Om vi inte gör det riskerar vi att kriminella gängmedlemmar och övriga kriminella som valt att leva utanför lagen kommer att uppfatta sig själva som segrare över oss andra, samtidigt som de människor som råkar ut för deras hot och repressalier kommer att känna sig svikna av rättssamhället. Rättssamhället förutsätter för att fungera att vi själva medverkar med att inte bara förhindra brott utan också med att beivra begångna brott. Rättsväsendet kan inte klara av detta ensamt. Vi måste som medborgare vara medvetna om vårt ansvar och göra vårt yttersta för att medverka till att beivra brott. Detta ansvar uppmuntras bl.a. genom att rättssystemet visar att det inte accepterar att någon försöker förhindra oss att fullgöra vår samhälleliga plikt och, som jag tidigare nämnde, tar vår eventuella rädsla på allvar. När nu regeringen föreslagit en straffskärpning tycker vi moderater naturligtvis att det är mycket välgörande att även en socialdemokratisk regering, som regelmässigt vill tona ned eller underkänna straffets allmänpreventiva värde, numera tydligen inser att straff och strafflatituder har kriminalpolitiska effekter. Vi moderater anser emellertid att när regeringen nu föreslår en höjning av straffet för övergrepp i rättssak bör vi passa på att ta steget fullt ut och tillmäta detta brott samma straffvärde som mened. Både brottet mened och brottet övergrepp i rättssak utgör allvarliga angrepp mot såväl rättssamhället som enskilda. I båda fallen hotas rättssäkerheten och förutsättningarna för att skipa rätt. Vi löper risken att få felaktiga domar innebärande att skyldiga går fria eller att oskyldiga blir dömda och att brottsoffer går miste om skadestånd då gärningsmannen felaktigt friats från ansvar för brott. Övergrepp i rättssak och mened tillhör således samma art av brott och bör därför bedömas lika i ljuset av den utveckling som har föranlett regeringens förslag. Vid övergrepp i rättssak utsätts dessutom enskilda för repressalier eller hot i syfte att förmå honom eller henne att tiga, varför det finns skäl att straffvärdemässigt betrakta övergrepp i rättssak som i vart fall minst lika allvarligt som mened. Det får enligt vår mening inte råda några som helst tvivel om att den som väljer att begå ett brott av denna art och som därmed också ger uttryck för likgiltighet eller förakt för rättsordningen är att betrakta som ett hot mot den demokratiska rättsstaten som sådan. Vi moderater föreslår därför att straffmaximum för den lägre graden av övergrepp i rättssak höjs till fängelse i högst fyra år i stället för, som regeringen föreslår, två år. Vidare föreslår vi att straffet för den grova formen höjs till fängelse i lägst två år och högst åtta år i stället för, som regeringen föreslår, till fängelse i lägst endast ett och högst sex år. Vi moderater anser också att det är angeläget att regeringen så snart som möjligt återkommer till riksdagen med förslag till ytterligare åtgärder som behövs för att stärka vittnens och målsägandens skydd i samband med brottsutredningar under domstolsprocessen. Att detta är angeläget har alla nyligen blivit påminda om efter det att vi moderater lade fram vår motion. Vi har nyligen fått veta att individer inom kriminella mcgäng, som bl.a. är orsaken till att vi nu markerar hur allvarligt vi ser på angrepp på vittnen och målsäganden, har fått sin identitet skyddad. Samtidigt är många oskyldiga människor oskyddade i sin rädsla för angrepp från dessa hänsynslösa individer. Vår förhoppning är att den senaste information vi fått också får regeringen att vakna och inse att det är angeläget att snabbt komma med förslag till effektiva skyddsåtgärder för vittnen och målsäganden. Fru talman! Med de argument som jag här framfört yrkar jag bifall till den moderata reservationen 1

Fru talman! Det är positivt att regeringen nu lägger fram förslag om skärpning av straff för övergrepp i rättssak. Från Centerns sida tycker vi emellertid inte att regeringen får tillräckligt långt vad gäller skärpningen. Vi tycker att det är en mycket allvarlig sak att hota vittnen och målsäganden. Dessa hot har dessutom ökat under senare tid. Vi vet också att alltfler människor är rädda för att vittna. Många väljer därför att påstå att de ingenting sett eller hört och ingenting minns, detta för att slippa utsättas för polisens, åklagarens och försvarsadvokatens besvärliga frågor men också för att slippa hot. Många upplever i dag utfrågningen under själva rättegången som mycket svår och påfrestande, nästan som om de som vittnar skulle vara skyldiga, säger många. Lägger man sedan till risken att vittnena också kan utsättas för hot är det inte svårt att förstå varför det blir allt svårare att finna vittnen. Olika insatser krävs för att motverka denna utveckling, som är mycket allvarlig. För det första vill vi från Centern skärpa straffen ytterligare, som jag tidigare sade. Vi anser att fängelse i princip alltid måste komma i fråga om man hotar vittnen. Vi vill inte ha böter i fängelseskalan. Att hota ett vittne är för oss nästan lika allvarligt som att begå mened. Därutöver krävs ytterligare insatser för att bättre ta hand om vittnen och målsägande. Vi vet att det många gånger kan kännas mycket obehagligt att möta gärningsmannen i väntan på en rättegång. Därför bör målsäganden kunna erbjudas ett eget väntrum. Vid varje domstol bör det finnas rutiner för ett gott mottagande för målsägande och vittnen. Domstolarna bör därför utarbeta trygghetsplaner över de åtgärder som skall vidtas för att bättre tillgodose vittnenas behov. Frågan har redan behandlats i departementspromemorian Vittnen och målsägande i domstol. Nu är det hög tid att dessa angelägna åtgärder vidtas på domstolarna. Därtill krävs fler åtgärder som kan skydda målsäganden och vittnen. Möjligheterna till särbehandling av ett ärende under förundersökning och rättegång är ett sätt att begränsa en hotbild. Polisen bör under förundersökningen särskilt beakta om en sådan hotbild föreligger eller kan förväntas föreligga. För att betona detta utredningskrav bör regeringen utreda om det i förundersökningskungörelsen skall tas in en bestämmelse om att det alltid skall anges om en sådan hotbild föreligger. Vi i Centern anser att detta är viktigt. För övrigt har jag i ett särskilt yttrande framhållit ytterligare insatser som krävs för att bättre skydda och värna målsäganden och vittnen. I folkbokföringen har det införts en markering för särskild sekretessprövning för att hindra att någon kan utnyttja uppgifterna för att utöva våld eller hot. En hotad person kan också begära s.k. kvarskrivning på den gamla folkbokföringsorten vid flyttning eller att bli folkbokförd med fingerade personuppgifter enligt en lag från 1991. Dessa regler bör förbättras. I särskilt utsatta fall bör det övervägas om det inte i stället för fingerade personuppgifter bör ges möjlighet till permanent identitetsbyte. Sådana särskilda fall kan vara då skyddsbehovet kommer att föreligga under en lång tidsperiod eller när hotbilden är särskilt allvarlig. Samhället bör även stödja dessa personer genom att hjälpa dem med flyttkostnader. Detta är ett krav som vi i Centern har framfört under ett par års tid. Med det anförda vill jag uttala att jag står bakom alla reservationer där Centern finns med, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Miljöpartiet har inget att invända mot regeringens förslag om skärpta straffsatser vid hot och våld mot vittnen och målsägare. Det är en markering. Vi tror emellertid att även andra åtgärder är väl så viktiga.

I detta uppdrag ingår att utvärdera gällande regler och lagar samt komma med förslag till ytterligare förbättringar. I detta betänkande behandlas motioner från den allmänna motionstiden. Eftersom dessa motioner innehåller yrkanden som ingår i Brottsofferutredningens uppgifter tillstyrker vi inte reservation 4 från Centern och reservation 5 från Folkpartiet, även om de i sig kan vara riktiga. Vi förutsätter att Brottsofferutredningen kommer med förslag i samma riktning, men som man har utrett på ett litet utförligare sätt och som förbättrar och stärker brottsoffers och vittnes ställning. Fru talman! Vi gör emellertid ett undantag från detta resonemang. Det gäller reservation 3, som jag härmed yrkar bifall till. Det rör sig om trygghetsplaner vid domstolar. Denna fråga behöver nämligen inte utredas eller ingå i ett större sammanhang. Det finns ingen anledning att invänta Brottsofferutredningens förslag. Samtliga domstolar har möjligheter - även om det på vissa ställen blir litet provisoriskt - att låta vittnen och brottsoffer sitta åtskilda från den åtalade om de så önskar. Dessa har vid många tillfällen vittnat om hur dåligt de har mått av att konfronteras med den anklagade då de har blivit sammanförda med honom/henne i samma rum vid domstolen. Samtliga domstolar skall enligt min mening upprätta en plan för att på ett riktigt sätt ta emot människor och efterfråga hur de vill ha det. De flesta av dessa personer har aldrig tidigare varit i en domstol och behöver tas emot av någon som de kan ställa frågor till eller uttrycka sin oro inför. I dag finns inte denna planering, utan det är endast de som själva har ringt och bett om det eller som hos polisen har begärt det som får rätt att sitta enskilt. I promemorian DS95:1 Vittnen och målsägare vid domstol står det att det inte skall vara obligatoriskt att inrätta särskilda väntrum för målsägande och vittnen i nuvarande domstolsbyggnader. Först när dessa byggs om skall frågan ägnas uppmärksamhet. Tills vidare behövs det endast finnas en beredskap när behov uppstår, och denna beredskap är väldigt olika vid olika domstolar. Vi i Miljöpartiet yrkar alltså att trygghetsplaner med obligatorium skall upprättas vid domstolarna.

Fru talman! Kammaren debatterar nu justitieutskottets betänkande nr 19. Betänkandet behandlar i huvudsak regeringens proposition. Denna proposition berör endast utformningen av straffskalan för övergrepp i rättssak, 17 kap. 10 § i brottsbalken. Men därutöver behandlar betänkandet även ett antal motioner om olika åtgärder till skydd för målsäganden och vittnen, som är väckta under den allmänna motionstiden. När det gäller synen på övergrepp i rättssak kan vi konstatera att det råder en relativt stor samstämmighet här i riksdagen. Vi är eniga om att avgörande för ett fungerande rättssamhälle är att människor som har bevittnat eller själva utsatts för brott vågar berätta detta och vittna om händelsen. Hot mot vittnen är även ett hot mot rättssamhället. Ett demokratiskt samhälle bygger nämligen på medborgarnas lojalitet med rättssamhället. Det är viktigt att vittnen och målsäganden fritt vågar berätta om händelser för polis och domstol. Det är därför angeläget att de som medverkar i en rättsprocess skyddas mot olika former av övergrepp. Lagen om övergrepp i rättssak är därför central i detta skydd. På senare tid har vi kunnat känna av att klimatet har hårdnat i och omkring rättegångar vid särskilt allvarlig brottslighet. Antalet hot och trakasserier riktade mot vittnen har ökat. Följden blir att många känner rädsla för att medverka i rättsprocessen. Det är en mycket allvarlig utveckling som vi kan se. Vi har även mött att vid vissa typer av allvarlig brottslighet har angrepp på rättssystemet, i form av hot mot vittnen, satts i system. Detta har visat att rättssystemet är sårbart mot denna typ av angrepp. Mot denna bakgrund finns det ett behov av en generellt strängare syn på sådana brott som omfattas av straffbestämmelsen för övergrepp i rättssak. Justitieutskottets hemställan innebär skärpningar i straffskalan i rättssak. Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag, som innebär att straffmaximum för normalgraden av brottet höjs från ett års till två års fängelse. För grovt brott höjs straffminimum från sex månaders till ett års fängelse och straffmaximum från fyra år till sex år. Till detta förslag har moderaterna yrkat avslag. Gun Hellsvik föreslår i stället att straffvärdet för övergrepp i rättssak bör vara lika med straffvärdet för mened. Jag vill här framhålla att det viktiga med lagändringen borde vara att dess syfte uppnås, dvs. att det intresse som lagen är avsedd att skydda tillgodoses. Vi socialdemokrater anser att utskottets förslag till straffskala vid övergrepp i rättssak är tillfredsställande och väl motiverat. Förslaget innebär en generell uppgradering av straffsatsen och ger därmed uttryck för den stränga syn som statsmakterna har på denna typ av brott. Förslaget till lagändring medför även att straffmaximum för övergrepp i rättssak sammanfaller med vad som i dag gäller för grovt olaga tvång. Den kommer också att överstiga straffmaximum för grovt olaga hot. Straffvärdet i förslaget kommer därmed också att närma sig straffvärdet för mened. Ingbritt Irhammar och Centerpartiet anser att böter skall utgå i straffskalan och att denna typ av brott alltid skall leda till fängelsestraff. Jag tror att det är viktigt att framhålla att straffvärdet vid övergrepp i rättssak kan variera väldigt kraftigt. Påföljden kan bestå av alltifrån böter till långa fängelsestraff. Socialdemokraterna anser att det även fortsättningsvis bör finnas möjlighet till böter som påföljd. Det kan också vara värt att notera att den praxis som i dag används inom domstolarna är att fängelsestraff är att föredra när straffvärdet är högre än böter och att man väldigt sällan använder villkorlig dom och skyddstillsyn som påföljd. Avsikten med detta lagförslag är inte att på något sätt ändra detta förhållande. Hot mot vittne är ett mycket allvarligt brott. På detta område kan vi vara överens om att det behöver göras mer. Problemet kan dock inte enbart mötas med straffrättsliga åtgärder, utan det handlar även om att stärka vittnenas och målsägandenas skydd. Vi kan konstatera att det i dag pågår en hel del arbete inom detta område. I departementspromemorian Vittnen och målsäganden i domstol lämnas i dag ett förslag till åtgärder för att förbättra förhållandena för vittnen och målsäganden. Flera av dessa bereds för tillfället inom Justitiedepartementet. Och, precis som Ingbritt Irhammar själv påpekar, är en av diskussionerna i promemorian hur man kan anpassa domstolsmiljön för vittnen och målsäganden. Det som man kommer fram till är just det som Ingbritt framhåller, att det inte behöver vara obligatoriskt att inrätta särskilda väntrum, men att man vid behov skall kunna ge möjlighet till detta. I direktiven till brottsofferutredningen påpekas att hot mot vittnen och målsäganden är ett allvarligt hot och hinder för en fungerande rättsskipning. Brottsofferutredningen undersöker därför omfattningen av hot mot vittnen, ifall de har ökat och i vilka former de sker. Utredningen skall därefter undersöka i hur stor utsträckning problemen skulle kunna lösas genom möjlighet till anonymitet för vittnen och även i vilken omfattning andra åtgärder krävs. Brottsofferutredningen skall ju som bekant redovisa sitt förslag senast utgången av 1997. I betänkandet Några folkbokföringsfrågor, som även nyligen har presenterats tar man upp frågan om identitetsbyten. I betänkandet framförs dock att ett permanent identitetsbyte kanske är till nackdel för den enskilde såväl som för tredje man och myndigheten. Därför föreslår utredningen att det tidsbestämda identitetsbytet bör bestå. Men detta förslag bereds för tillfället inom Finansdepartementet, så vi får återkomma till det. Med tanke på det som jag har redovisat angående det arbete som pågår med att se över åtgärder till skydd för vittnen och målsäganden finns det i dag i avvaktan ingen anledning för riksdagen att ta initiativ på detta område. Till sist, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 19 och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Cinnika Beiming sade att man når målet med straffskärpningen vid den lägre graden till två års fängelse. Jag förstod inte riktigt resonemanget och skall inte haka upp mig på det. Men eftersom det var kopplat till det moderata förslaget, att höja straffmaximum till fyra år och att jämställa övergrepp i rättssak med mened, vill jag fråga Cinnika Beiming: På vilket sätt är mened ett allvarligare brott än övergrepp i rättssak? Straffsatsen är ju ett sätt att markera hur allvarligt man ser på ett brott, och har man lägre straff för övergrepp i rättssak har man därmed också markerat att det inte är lika allvarligt som mened. På vilket sätt är övergrepp i rättssak ett lindrigare brott än mened?
Fru talman! Lagändringen avser ju att vara en generell uppgradering av straffsatsen för grova brott vid övergrepp i rättssak, som vi är överens om i denna kammare. Men jag vill fortfarande hävda att det viktiga ändå är att det intresse som lagen avser att skydda tillgodoses. I departementspromemorian föreslog man t.ex. att straffsatsen för grova brott inte skulle höjas, utan man nöjde sig i stället med att föreslå att den skulle höjas för normalgraden av brott. Vi socialdemokrater bedömer i stället att detta brott är så pass allvarligt att det finns behov av strängare straff. Till sist: Vi bedömer som sagt var att denna straffsats helt överensstämmer med vad vi vill uppnå med lagändringen.
Fru talman! Då uppfattar jag att Cinnika Beiming och socialdemokraterna inte anser att straffsatserna är på något sätt en markering av ett brotts allvar. Man kan inte uppfatta uttalandet på något annat sätt, om det inte är så att Cinnika Beiming menar att övergrepp i rättssak är ett lindrigare brott än mened. Något av detta måste gälla: Antingen att straffsatsen sätts litet grand efter vad man tror att den gör för nytta, inte efter hur allvarligt man ser på brottet, eller att övergrepp i rättssak är ett lindrigare brott än mened.
Fru talman! Utformningen av den straffsats som vi föreslår är ett uttryck för den stränga syn som vi vill att statsmakterna skall ha på den här typen av grova brott. Vi tycker att den motsvarar vad vi vill uppnå. Det kan visst finnas en logik i att straffsatsen för övergrepp i rättssak överensstämmer med straffsatsen för mened. Men det finns också en logik i att straffsatsen sammanfaller med vad som gäller för grovt olaga tvång och att den överstiger vad som gäller för grovt olaga hot.
Fru talman! Med den förändring som justitieutskottet nu föreslår när det gäller straffberäkning av övergrepp i rättssak visar man från statsmaktens och riksdagens sida hur allvarligt vi ser på den här typen av brott. Fru talman! Däremot anser vi från Vänsterpartiet att straffskalor och hårda straff inte alltid är det som förändrar en kriminalitet eller har den kriminalpolitiska betydelse man skulle kunna önska att det hade. Däremot har vi också anslutit oss till den här höjningen därför att den är en viktig markering. Fru talman! Jag tycker att det viktiga, och det som ligger litet utanför själva straffsatserna, också är hur vi skall kunna få ett samhällsklimat där alla också känner ett ansvar att vittna och ta del i skyddet av samhället. Även nu med de höjda straffen, fru talman, är jag orolig för att människor inte avstår från att låta bli att vittna eller tala om att de blivit utsatta för hot bara för att man förändrar en straffsats. Jag tror knappast att vittnen som blir utsatta för hot i dag är så tydligt medvetna om vilken nivå straffskalorna ligger på för den här typen av hot. Jag tror inte att de kanske alltid ens vet vad den här typen av brott kallas, mer än olaga hot. Fru talman! Det är alltså oerhört viktigt att vi markerar hur allvarligt vi tar denna typ av brott. Men vi skall inte tro att detta kommer att förändra så hemskt mycket för vittnen som blir utsatta för den här typen av hot. Inte heller skall vi tro att benägenheten att anmäla och tala om när man blivit utsatt för hot kommer att öka med den här förändringen. Därför är de utredningar - och i synnerhet Brottsofferutredningen som justitieutskottet signalerade att man ville ha och som nu har tillsats - och de övriga åtgärder som kommer att vidtas för att skydda målsägande och vittnen oerhört viktiga. Det är också viktigt att det förs en debatt i samhället om alla och envars ansvar. I dag, även vid brott där det finns en mängd människor som egentligen är vittnen, är det få som stiger fram och tar sitt ansvar. Ett samhälle där man tittar åt andra hållet är ett samhälle där rättssystemet blir mer sårbart. Om det av tio vittnen bara är ett som vågar träda fram så är också möjligheten för kriminella grupper att utsätta detta enda vittne för påtryckningar och hotelser mycket större än om vi alla gemensamt tar ett ansvar för att anmäla brott och att vittna när vi ser att något händer. Det gäller både stora och små saker. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet yrkar bifall till justitieutskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag skall försöka begränsa mig så att vi hinner med det här ärendet också före middagsuppehållet. Det rör ångerfristens längd vid avtal om tidsdelat boende. Från Centerpartiet har vi principiellt tidigare vid flera tillfällen hävdat att det behövs en rimligt tilltagen ångerfrist för att ge den svagare parten en starkare ställning. Det är en konsumentpolitiskt viktig fråga. I direktivet som det nu är fråga om att införliva är ångerfristen bestämd till tio dagar. Detta är ett minimidirektiv, vilket för det första visar att det råder osäkerhet eller delade meningar om ångertidens längd bland dem som står bakom direktivets lydelse när det gäller just detta. För det andra innebär regeln med minimidirektiv att det inte finns något hinder för oss i Sverige att införa en längre tidsfrist för konsumentens ångerrätt. Därför tycker vi från Centerpartiet att vi skall göra det. Vi är inte ensamma om den uppfattningen. Fyra partier står bakom reservationen som bygger på vår motion om ett krav på en ångerfrist på 15 dagar. Inte heller vi fyra partier är ensamma om att tycka så. Vi är i gott sällskap. Även konsumentvägledarnas förening har i sitt remissvar föreslagit att ångerfristen för konsumenten skall vara 15 dagar. Inte heller är vi i Sverige ensamma om att tycka så. Våra nordiska grannar i Finland överväger just att frångå EG direktivet och införa en egen finländsk förlängd ångerfrist på 14 dagar. Trots att det finns en mycket stor minoritet med starka argument har detta inte gett tillräckligt intryck på majoriteten i utskottet. Propositionens förslag har inte ändrats. Visserligen svävar majoriteten på målet i sin argumentering för propositionens kortare ångerfrist. Med hänsyn till att så många andra länder och flertalet av de nordiska länderna, vilket med det måste förstås Norge, Danmark och Island, har accepterat direktivets kortare ångerfrist kan vi göra det också i Sverige, skriver majoriteten - " - i vart fall tills vidare -". Vidare heter det: "Utskottet utgår dock ifrån att regeringen noga följer utvecklingen och därvid uppmärksammar frågan om ångerfristen i framtiden kan behöva göras längre än vad som följer av direktivet." Osäkerheten och tveksamheten tycker jag talar för sig själva. Om regeringen följer detta, som antas, är jag övertygad om att vi får tillbaka frågan med ett förslag om en förlängd ångerfrist, till konsumenternas bästa. Men varför gå denna omväg? Det är bättre att fatta det beslutet här och nu. Fru talman! Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen i betänkandet nr 18 från lagutskottet, som vi nu behandlar.

Fru talman! Jag vill inledningsvis framhålla att jag i huvudsak tycker att regeringens proposition är mycket bra. Vänsterpartiet har en avvikande mening som gäller ångerfristens längd. Eftersom kammaren är i tidsnöd och eftersom Agne Hansson har utvecklat sin ståndpunkt, som också är min i det här ärendet, vill jag bara yrka bifall till den gemensamma fyrpartireservationen i betänkandet.

Fru talman! Jag yrkar också bifall till reservationen om tidsdelat boende och hänvisar till vad Agne Hansson har sagt. Jag vill bara kommentera en liten sak. I dag fattade vi beslut om ett annat betänkande. Då gällde det delgivning med aktiebolag. Där ville t.ex. Moderaterna, som inte ställer sig bakom den här reservationen, ha en förlängning från två veckor till en månad. Där tyckte de att det var nödvändigt att man skulle få mer tid på sig, eftersom man inte kunde beräknas ha fått en delgivning under loppet av två veckor. Men i denna konsumentfråga stöttar inte Moderaternas oss. Det är kanske inte så konstigt. Men litet mer förunderligt är det dock att Socialdemokraterna inte vill stärka konsumenternas intressen i den här frågan. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Som tidigare talare har nämnt är det alltså betänkandet om konsumentskydd för avtal vid tidsdelat boende som lagutskottet nu diskuterar och lägger till riksdagen för beslut. Syftet med lagförslaget är att i svensk rätt införliva ett EG-direktiv om skydd för konsumenter vid förvärv av nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelad basis. Den enda diskussionen som vi har mellan olika partier gäller ångerfristens längd. Där skiljer sig partierna. Lagutskottets majoritet ställer sig bakom propositionens förslag om en ångertid på tio dagar. Det är jämföra med de ångertider som vi har i andra fall på sju dagar. Det innebär att detta en något längre tid. Vi har ansett att det är viktigt med en nordisk samsyn. Det gäller i stort. Finland har ännu inte helt tagit ställning, men för övrigt gäller det tid som vi här föreslår, dvs. tio dagar. För att gardera upp det hela skriver vi att regeringen noggrant bör följa frågan. Därmed anser vi att den oro som övriga partier hänvisar till är framförd. Man har möjlighet att återkomma om dessa tio dagar i ångerrätt inte är nog. En del som jag gärna vill kommentera ytterligare är att man också inför ett förbud mot betalning under ångerfristen. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Då har man ingen möjlighet att pressa konsumenten till att betala en summa pengar som det är svårt att få tillbaka om köpet ångras. Det innebär alltså att man inte har rätt att ta betalt i förskott. Fru talman! Detta är en viktig del i att öka skyddet för konsumenterna. Jag yrkar därför bifall till hemställan i lagutskottets betänkande och avslag på reservationen.
Fru talman! Det framgick ju av vad Bengt Kronblad sade att majoriteten är litet osäker. Jag tycker att det hade varit bättre för konsumentpolitiken och tryggheten om man hade tagit steget redan nu. Jag vill fråga Bengt Kronblad om han verkligen tycker att han känner sig säker om han skulle teckna ett avtal om tidsdelat boende. Här rör det sig ju oftast om avtal som man tecknar för att hyra en semesterlägenhet i utlandet. Det är långa avstånd. Det är ofta andra förhållanden i sådana här sammanhang. Det är mycket som är olika. Det finns alltså en rad skäl för detta. Man använder andra försäljningsmetoder. Det finns en rad skäl som gör att man just i detta specifika fall borde ha något längre ångertid. Är Bengt Kronblad ändå inte litet orolig för att man ger konsumenten en alltför svag ställning? I övrigt har vi ju en progressiv, positiv och bra konsumentpolitik i vårt land. Jag tycker att vi kunde passa på att göra den ännu bättre.
Fru talman! Det här är en längre tid än vad som gäller i dag. I dag har vi inte något skydd. I de ångerskydd som vi har i andra sammanhang, t.ex. när vi handlar hemma vid dörren, handlar det om sju dagars ångervecka som det kallas. Det innebär att den beskrivning som Agne Hansson här ger, dvs. att man är i en annan kultur och att det handlar om en större summa pengar i vissa fall, har föranlett att vi här har föreslagit mer än de sju dagarna, nämligen upp till tio dagar. Fru talman! Som jag sade tidigare finns det anledning att följa frågan noggrant. Men nu tar vi ställning till EU:s direktiv kring det delade boendet. Jag anser att vi härmed har förstärkt konsumenternas ställning mot vad som gäller i dag. Skulle vi behöva förstärka den ytterligare kommer regeringen givetvis att återkomma med sådana förslag. Vi kommer ju också att ha möjlighet att göra det som motionärer. Jag ser med tillförsikt fram emot att vi nu förstärker konsumentens situation mot hur den är för tillfället.
Fru talman! Jag kan försäkra Bengt Kronblad att vi kommer igen. Vi i Centerpartiet menar att vi även i vår inhemska lagstiftning borde ha en längre ångerfrist. I logik med det borde vi också ha dessa ytterligare dagar som vi föreslår här. Men vi får tillfälle att återkomma och diskutera detta. Det är i och för sig ingen livsavgörande fråga.

Fru talman! Detta är egentligen en replik på Yvonne Ruwaida, men eftersom jag inte står på talarlistan måste jag gå fram och anmäla mig. Hon anklagar oss moderater för att vi i ett annat ärende har velat ha fyra veckor. Det gäller delgivning. Det är två skilda saker. Vid en delgivning vet man inte att det skall komma någonting. Då måste man kanske ha längre tid på sig att få veta detta. När det gäller en ångerfrist har man själv gjort en aktiv handling som man skall ångra. Jämförelsen är mycket märklig. Jag tycker, precis som Bengt Kronblad, att det här faktiskt är ett bättre skydd än det vi har nu. Skulle det visa sig att det inte är tillräckligt får vi återkomma. Därför står vi bakom betänkandet.
Fru talman! Jag är medveten om att det handlar om två helt skilda ärenden som har en annorlunda karaktär. Men jag tycker ändå att det är intressant att man vill stärka aktiebolagens ställning. Här handlar det om en konsumentfråga. Det här är en aktiv handling - man går in och köper någonting på lån eller med kontanter. Men det är ändå så att det finns väldigt påträngande och aggressiva försäljningsmetoder här. Därför behövs en ångerfrist som är tillräcklig, speciellt med tanke på att man oftast köper detta i utlandet när man är på resa. Man kommer kanske hem först efter en viss tid.
Fru talman! Jag tycker att Yvonne Ruwaida blandar äpplen och päron. Man kanske inte ens vet att en delgivning skall komma. När man har gjort ett avtal om tidsdelat boende har man själv varit med och tagit ett aktivt steg, och man skall själv ta steget tillbaks om man ångrar sig. Man har det i egna händer, vilket man inte har vid en delgivning. Man vet inte ens att den skall komma. Detta är verkligen att blanda bort korten och att blanda äpplen och päron.
Fru talman!

Det är förvisso inte första gången vi diskuterar antipersonella minor, personminor eller truppminor - vilket begrepp vi nu använder - här i riksdagen. Det har vi gjort tidigare vid många tillfällen. Jag vill inleda med att konstatera att vi på det här området har tagit stora steg framåt för att nå lösningar. Först och främst tror jag att det är med stor glädje som vi alla som har deltagit i behandlingen konstaterar att vi i dag kan godkänna ett protokoll från den 3 maj 1996, där uppemot 40 stater säger sig vara villiga att stödja ett internationellt förbud av truppminor. Det är ett mycket stort steg framåt och det har tagit lång tid att komma dithän. Det andra jag vill understryka är att vi från svensk sida - vi har ju mycket aktivt drivit de här frågorna - har en oerhört mycket bättre position när vi i dag fortsätter att driva dem. Det har vi utifrån det förhållandet att den svenska riksdagen har fattat ett beslut om att avskaffa minor i det svenska försvaret. Det beslutet fattade vi den 13 december 1996 här i riksdagen. Jag vill särskilt framföra ett tack till Thage G Peterson. Jag tror att han personligen mycket aktivt har tagit åt sig de synpunkter som många partier och många enskilda i den här riksdagen har framfört. Det var med glädje vi i december kunde fatta det beslutet här i riksdagen. Jag och Vänsterpartiet hävdar att det var ett nödvändigt beslut. Det har varit svårt att internationellt hävda Sveriges ståndpunkt, när vi själva har ansett oss ha behov av minor i det svenska försvaret. Vår position när vi driver frågorna internationellt har alltså ytterligare stärkts. Jag vill också understryka den roll som utrikesutskottet har spelat på det här området. Först fick vi fram exportförbud för svenska minor. Kollegor som satt i utskottet innan jag kom med, redan under den förra perioden 1993-1994, fick fram ett exportförbud. Det är en annan viktig milstolpe på det här området. Men när vi har konstaterat att vi har tagit steg framåt, måste vi också konstatera hur små de ändå är i förhållande till problemets omfattning. Det finns en beskrivning av bakgrunden i betänkandet. Men jag tror att det ändå är viktigt att vi upprepar några grundfakta för dem som inte har varit med under alla turer. Det finns drygt 100 miljoner minor runt om i vår värld. Det finns minor i över 70 länder i världen. Värst drabbade är naturligtvis - som vanligt, skulle jag vilja säga - de fattigaste länderna. Det rör sig om Angola, Moçambique, Afghanistan, Kambodja och några andra länder, som hör till världens absolut fattigaste. Omfattningen av lidandet är enormt. Det är mer än 10 000 som skadas varje år och lika många som dödas. Det är framför allt civilbefolkningen, barnen, som drabbas. Det är vanligt att barn inte förstår att minorna är ett vapen. De tror att det är en leksak som de kan ta till sig. Var och en av oss har sett barn som har drabbats och som har överlevt, men som tvingas använda protes - i bästa fall. Alla barn som har blivit av med en arm eller ett ben får ju inte protes. Att inte kunna leva ett normalt liv är ett stort straff för omvärldens rustningsiver. Jag vill också understryka hur problematiskt det här är. Även om vi nu har den här konventionen vet vi att för varje mina som röjs läggs det ut ungefär 20 tog bort ungefär 100 000 minor i världen, men att 2 miljoner nya kom till under samma period. Vi vet hur ojämnt kostnaderna fördelar sig. En mina kan kosta 3-30 dollar, beroende på dess omfång. Men kostnaderna för att röja minor är 100 gånger högre. Det kostar 300-1 000 dollar per mina att oskadliggöra den. FN har beräknat att om vi skulle genomföra ett totalstopp i hela världen - ingen export, ingen ytterligare tillverkning - skulle det kosta mer än 33 miljarder US dollar. Det skulle dessutom ta den fantastiska siffran av 1 000 år att röja. Det handlar alltså inte om ett hundraårigt perspektiv, utan om ett tusenårigt. Mot den bakgrunden känns det väldigt viktigt att Sverige, som har drivit frågan och varit ordförande i översynskonferensen, nu fortsätter arbetet och ser till att det blir ett totalförbud mot minor. Vi vet att omkring 40 länder skrev på konventionen och att de aktivt vill ansluta sig. Det är viktigt att notera att flera av de stora producenterna och exportörerna av minor inte fanns med bland de länderna. Jag tänker t.ex. på Kina. I det fallet måste Sverige fortsätta att arbeta mycket bestämt och se till att frågan får spridning och att det blir ett totalt förbud för antipersonella minor i alla länder. När man ser på vad vi har uppnått med protokollet kan man konstatera att de länder som har sagt sig vilja stå bakom det är viktiga länder. Bara det är en stor framgång. Men det finns naturligtvis också stora begränsningar med det här avtalet. Det är t.ex. stopp för icke detekterbara minor, men det finns åtskilliga minor som faller utanför och som alltså inte omfattas av förbudet. Det är naturligtvis också bra att man har jämställt brott mot konventionen med brott mot folkrätten. De har samma dignitet. Vänsterpartiet säger alltså självklart ja till regeringens proposition. Vi vill för egen del aktivt fortsätta att föra ut frågorna på det internationella och det nationella planet. Men jag kan också konstatera att det finns några punkter där vi skiljer oss från regeringen och där vi tycker att regeringen skulle ha gått mycket längre än vad man har gjort. Vi tycker t.ex. att det behövs en lagstiftning för att garantera att besluten och Sveriges anslutning inte vid ett senare stadium förfaller. Vi har erfarenheter av barnkonventionen, som ännu inte är del av svensk lagstiftning. Vi har haft många diskussioner om i vilken grad den gäller, just därför att det inte finns någon lagstiftning bakom. Jag vill också påpeka att vi anser att begreppet truppmina bör vara personmina. Jag vill också nämna att minor som kan utlösas av en person bör betraktas som personminor. I den frågan har vi också en reservation. Vi tycker att det inte bara skall vara minor som i första hand - primarily - kan utlösas av en person, som framhålls i texten. Vi tycker att Sverige skall verka för en ändring, så att det gäller alla typer av minor. Vi vill också ha ett exportförbud av minan FFV 013. Den kan nämligen användas på samma sätt och utlösas av en enskild person. Vi vill inte heller att Vi tycker också att Ottawaprocessen måste fortsätta. Med Ottawaprocessen menar vi de förhandlingar som förs utanför det formella förhandlingsbordet bland FN:s stater. Den bör fortsätta parallellt med att man har formella överläggningar i den här frågan Fru talman! Jag vill självklart notera att Vänsterpartiet står bakom alla reservationer och ett särskilt yttrande. Men jag vill särskilt yrka bifall till reservation 2. Jag vill också, fru talman, understryka att den här frågan måste få en ökad vikt internationellt. I regeringens studie om konfliktförebyggande verksamhet som precis kommit ut ägnar man bara en halv sida åt lätta vapen och åt frågor om antipersonella minor. Vi menar att man inte tagit tillräckligt allvarligt på frågan om vapen och militära krafters betydelse. Man måste i det konfliktförebyggande arbetet mycket starkare inrikta sig på att få stopp för vapentillverkning och vapenexport runt om i världen. Jag vill understryka att minröjning också har en positiv innebörd för Sverige, med tanke på att vår svenska försvarsindustri i stället för att tillverka vapen och minor nu i alla högsta grad bör inrikta sig på verktyg för att röja minor. De behövs i både stor och liten skala, och därvidlag har Sverige väldigt stora möjligheter att komma ut och att visa att vi menar allvar med att stoppa minor och över huvud taget verka för nedrustning i världen.

Fru talman! Minor är extra hemska vapen, eftersom de när som helst kan slå till mot vem som helst, långt efter det att vi har glömt vilka krig som fördes, varför krigen fördes och vem som förde dem mot vem. I fattiga länder - här har redan nämnts Afghanistan, Moçambique och Kambodja - där de minor man hittills lyckats röja utgör en bråkdel av vad som fortfarande finns nedlagt i jorden är det extra svårt att bli drabbad av en mina och att bli handikappad. Som vuxen saknar man för det mesta hjälp från samhället och möjligheter att försörja sig själv. Vi har många gånger i pressen sett fruktansvärda bilder på hur speciellt barn drabbas - också Eva Zetterberg nämnde detta - när de leker i markerna och hittar eller trampar på minor som ingen visst fanns just där. Protokollet är en klar förbättring och en förstärkning av konventionen från 1980. Den omfattar numera även interna konflikter i ett land. Det krävs bl.a. att avståndsutlagda truppminor skall vara självförstörande eller självdesaktiverande, att minfält måste inhägnas, att man skall upprätta protokoll och kartor över minfälten och att varje part i stridigheterna efter det att fred inträtt skall röja minfälten. Tyvärr finns det i protokollet undantag som är svåra att acceptera. Det finns minor som inte omfattas av konventionens och tilläggsprotokollets bestämmelser, och enligt betänkandet är det då fråga om "varianter av minor och försåt, där det inte är klart om ammunitionen är att betrakta som en mina eller vapen, t.ex. s.k. Claymorevapen". Miljöpartiet anser att också de bör förbjudas. Boforsminan anses vara en fordonsmina och är därmed ett vapen. Den skall inte lämnas obevakad, och den utlöses via tändkabel. Men den kan också förses med snubbeltrådsutlösning. Den kan alltså fungera som en antipersonell mina eller truppmina, dvs. en mina som används direkt mot människor. Claymoreminorna förutsätter liksom boforsminan en kontinuerlig övervakning av militär personal. Det står också i betänkandet "att dessa minor är avsedda att komma till användning i anslutning till regelrätta stridshandlingar mellan stridande förband". Den tredje mina som jag vill ta upp i sammanhanget går under beteckningen fordonsmina och är försedd med röjningsskydd. Minan utlöses då en person försöker röja den. Vi i Miljöpartiet anser att om den militära personal som skall övervaka minorna - och som har de protokoll och kartor där minorna är utmärkta - inte överlevt stridshandlingarna, är de här minorna en lika stor risk som de personminor protokollet gäller och som nu blir förbjudna. Miljöpartiets slutsats är liksom Vänsterns den att om en mina exploderar genom en persons närvaro eller agerande, är det en antipersonell mina, även om den i huvudsak brukar användas mot fordon. Därför menar vi att Sverige, som har inställningen att minor skall totalförbjudas, dels borde ha reagerat mot undantag av detta slag, dels borde haft med detta i tillkännagivandena vid ratificeringen av tilläggsprotokollet. Det fanns en del länder som var missnöjda med minprotokollet, och Kanadas utrikesminister startade därför den s.k. Ottawaprocessen med syftet att utarbeta en ny konvention, som totalförbjuder antipersonella minor. Ett femtiotal stater står bakom denna. Utkastet till konventionen stöds bl.a. av Internationella rödakorskommittén, Rädda Barnen och den internationella Rädda Barnen uttalade på sitt minseminarium för en månad sedan sin besvikelse över att Sverige förhållit sig passivt och tveksamt till Ottawainitiativet. I det betänkande som vi nu behandlar står det dock att utskottet förutsätter att regeringen på lämpligt sätt stödjer Ottawaprocessen. Miljöpartiet utgår från att Sverige aktivt deltar dels i Ottawaprocessens förmöte, som är planerat att äga rum i Stockholm om ett par veckor, dels i de förhandlingar som kommer att äga rum i september och oktober i Oslo. Det protokoll som vi i dag beslutar om är ett oerhört viktigt steg i nedrustningsarbetet mot vad som förhoppningsvis en gång blir en vapenfri eller kanske en vapenfriare värld. Många länders missnöje med protokollet gav upphov till Ottawaprocessen, och det är inte något negativt. Tvärtom är det ett ytterligare steg mot en värld utan vapen, och det är fantastiskt att så många länder redan vill gå längre i sina strävanden mot en vapenfri värld. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3 och 4.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2, som handlar om gränsdragningen mellan truppminor och andra minor. Jag skall inte trötta åhörarna med alltför många fakta om minor, eftersom de föregående talarna redan har redovisat många siffror om detta. Det rör sig dock om otroliga siffror, och jag skall bara nämna ett par av dem. Man räknar med att 110 miljoner aktiva minor finns utplacerade, och det har varit en mycket påtaglig ökning under de senare årtiondena. Man räknar med att av dem som skadas och dödas av minor är det bara 13 % som är aktiva soldater. Deras liv är naturligtvis lika mycket värda, men är man i aktiv strid ingår det i förutsättningarna att man utsätter sig för stor risk. De andra minorna drabbar civilbefolkning, och det rör sig i stor utsträckning om barn. Det är också en otrolig sifferuppgift som lämnas om hur lång tid det skulle ta att röja alla dessa minor under nuvarande förutsättningar. Vi får naturligtvis hoppas att förutsättningarna så småningom skall förbättras, men det är ändå väldigt svårt att komma åt de enskilda minorna. På många ställen där de är utplacerade är terrängen av sådan art att det inte går att använda särskilt tidsbesparande anordningar för att komma åt dem. Under utrikesutskottets resa i Angola hade vi tillfälle att följa minröjning, och vi fick se hur man fick arbeta sig fram centimeter för centimeter. Det tog mycket lång tid för en person att klara av en kvadratmeter. Den tid som man har talat om för att bli av med minorna är faktiskt 1 100 år. Det är naturligtvis ett stort framsteg när man nu talar om att minorna skall vara självdestruerande, och det har gjorts framsteg genom minprotokollet. Vi är självfallet mycket tacksamma för att så har skett, men det finns fortfarande brister. Den stora bristen är naturligtvis att det, trots att 40 länder skrivit på, återstår en lång rad länder. Jag skulle därför också vilja påpeka betydelsen av Ottawaprocessen. Givetvis är det som sker i FN:s regi mycket bra, men det skall ibland till extraordinära åtgärder. Det har visat sig att en del frågor med framgång kan drivas utanför de officiella systemen. Därför förväntar jag mig att regeringen kommer att vilja delta aktivt i processen, både i förkonferensen och sedan vid den egentliga konferensen. Vi hoppas att Sverige kommer att vara pådrivande i processen. Vi vet att om det skall till ytterligare en översyn av den konvention som nu har setts över kommer det att ta betydligt längre tid. Jag skall nämna några ord om betydelsen av att konventioner är tydliga och klara. Det gäller den reservation som vi kristdemokrater har ställt oss bakom. Vi menar att det är en försämring att ordet primarily - i första hand - har lagts till, dvs. när man t.ex. säger att en truppmina är en mina som i första hand är konstruerad att explodera genom en persons närvaro, närhet eller kontakt och som försätter en eller flera personer ur stridbart skick och skadar eller dödar dessa. Detta ger möjligheter till undantag och tolkningar. Redan det är en försämring. Där skulle vi vilja se att Sverige verkar för att så fort som möjligt få till stånd en förändring. Jag yrkar bifall till reservation 2, och i övrigt ställer vi upp på hemställan i betänkandet.

Fru talman! I dag står utrikesutskottets betänkande Fru talman! Jag vill inleda mitt anförande med att yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. I Sverige råder sedan länge generellt exportförbud för all krigsmateriel, vilken inkluderar alla typer av minor. Sedan den 13 december 1996 har vi också ett efterlängtat försvarsbeslut som behandlar minorna inhemskt i Sverige. Sverige var det första land som började driva kravet på ett internationellt förbud mot truppminor. Vi var ledande i arbetet på att stärka de folkrättsliga reglerna om användning av minor, något som starkt bidragit till att också minprotokollet kom att omfatta interna konflikter, inte bara som tidigare mellanstatliga konflikter. Det är en oerhört viktig framgång mot bakgrund av att de konflikter som pågår runt om i världen nästan uteslutande är interna konflikter. Konferensen om inhumana vapen enades fredagen den 3 maj 1996 om ett nytt reviderat protokoll om minor. Att det reviderade protokollet inte kom att innehålla ett totalförbud mot minor stod klart långt dessförinnan. Men det reviderade protokollet skärper reglerna om användningen av minor på de flesta punkter, som jag för enkelhetens skull väljer att nämna mycket kortfattat. Protokollet skall, som jag redan har varit inne på, gälla även i interna konflikter. Det är förstärkta restriktioner för användning av de olika mintyperna. Förbud mot minor som inte kan upptäckas med metalldetektorer. Förbud mot detekteringsskydd. Förbud mot användning av minor utanför minfält om de inte är självförstörande. Begränsning av handel med minor. Uppföljning av efterlevnaden av protokollet, bl.a. vid årliga möten. Straffrättsligt ansvar för personer som bryter mot protokollets regler. Skyddet förstärks för humanitära organisationer och fredsbevarande styrkor. Vi har både velat och kunnat följa hur protokollet under svenskt ordförandeskap har växt fram med utgångspunkt i fakta, olika ställningstaganden - ibland avvaktande, andra gånger ett stopptecken från olika länder. När FN:s dåvarande generalsekreterare Boutros Boutros Ghali kom med enträgna vädjanden till konferensens parter, underströks också svårigheterna med att nå ett tillfredsställande resultat. Det står utom allt tvivel att det i utrikesutskottet och i denna kammare finns ett starkt engagemang i minproblemen. Det är något som även denna debatt understryker. Det står också utom allt tvivel att vi är många som önskat en mer långtgående överenskommelse. Men det var hit vi kom, om det inte skulle bli alltför glest på vagnen. Det hade i sig inneburit att protokollet fått en magrare omslutning. När vi läser de motionsyrkanden som har skrivits med utgångspunkt i propositionen, mynnar de främst ut i en önskan att mer skall göras framöver. Javisst, mycket mer kan göras framöver i denna fråga. Nu har vi i och med protokollet fått en stadigare och bredare grund att stå på i det framtida arbetet. Alla vet att det krävs ytterligare internationellt arbete innan minfrågan kan avfärdas från dagordningen eller ens kan tillåtas flyttas nedåt på densamma. Än skapas tomma skor. När den talande aktionen Tomma skor mot trampminor pågick i såväl Genève som i svenska städer för att driva på i konferensens slutskede, sade jag att tyvärr skulle denna kampanj behöva upprepas. Det är något som jag fortfarande står för. Fru talman! Det har varit mycket arbete sedan första internationella konferensen sammankallades redan år 1949 för att komma dit vi är i dag konventionsmässigt. När jag kom i riksdagen så var minfrågan på olika plan det första jag kastade mig in i. Snabbt upptäckte jag också att det behövdes en bättre samordning av våra nationella resurser, inte minst för att kunna vara en bättre resurs utåt. Sverige behövde helt enkelt samordna sina resurser till en geografisk plats - Eksjö. Nu finns, helt i linje med den motion jag väckte, ett sådant beslut. Den 1 juli 1997 startar Totalförsvarets ammunitions och minröjningscentrum sin verksamhet i Eksjö. Tanken är att all svensk kompetens inom minröjning, såväl humanitär som militär, samlas under ett tak. Vid centrumet kommer utbildning och annan verksamhet att bedrivas för Försvarsmakten, Räddningsverket, Rikspolisstyrelsen, Sida m.fl. myndigheter. Även utländska organisationer skall kunna utnyttja den kompetens och kunskap som samlas i minröjningscentrumet, som också skall utgöra bas för forskning och utveckling inom området. Nog behövs det kunskap för att klara skiftande naturförhållanden som t.ex. Sinais öken och Kambodjas djungler och risfält. I Norden undersöker man nu också hur det kan ske en samordning. Så sent som i februari hölls ett nordiskt minröjningsseminarium. Vid seminariet föreslogs att varje nordiskt land utser en koordinator med uppgift att samordna och övervaka utvecklingen internationellt, redovisa behov samt försöka realisera de förslag som läggs fram i minröjningsfrågor. Beslutet att utse koordinatorer fattades sedan av försvarsministrarna vid ett möte på Grönland i månadsskiftet mars-april. Sverige skall sammankalla till det första mötet. Men nu väntar vi på vem som skall bli svensk koordinator. 1996 en resolution om att börja förhandla om ett avtal som förbjuder användning, produktion och lagring av samt handel med minor. Åsikterna om vilket som är rätt forum går än isär. Inom själva FN finns i dag två institutioner som behandlar minfrågor. En inom avdelningen för fredsbevarande operationer, och en inom avdelningen för humanitära frågor. Dessutom pågår verksamhet kring minröjning inom FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Detta återspeglar skiljelinjerna mellan humanitär och militär minröjning, men också uppsplittringen av FN:s resurser. Även här behövs en bättre samordning. Men jag är inte säker på att just formen, ett internationellt mincentrum, är nödvändig. Min förhoppning är att det nyligen beslutade ammunitions och minröjningscentrumet i Eksjö inte bara skall spela en tydligare roll nationellt och i Norden utan också kunna vara en resurs internationellt. Ottawaprocessen, som många har berört här, är viktig. Det är viktigt att vi i fortsättningen stöder och följer vad som händer. Jag tror att jag var den första som tog upp denna fråga i kammaren. En uppföljning av Ottawakonferensen kommer att ske i Bryssel i juni i år. Då har vi möjlighet att se vad som händer. Det finns en annan konferens som Sverige stöder ekonomiskt - Östeuropakonferensen. Den 28 februari i år hölls i det hårt mindrabbade landet Moçambique, i huvudstaden Maputo, en konferens. Det var den fjärde internationella NGO Denna paraplyorganisation består av inte mindre än 650 fristående organisationer spridd över sex kontinenter. Diplomater, FN-representanter och delegater från ett sextiotal länder deltog i konferensen. Bl.a. en rad afrikanska stater utlovade lagstiftning för förbud av truppminor. Den 19-21 maj planeras en ny minkonferens i Afrika. Denna gång skall den vara i Sydafrika, i Johannesburg. Anordnare är denna gång den afrikanska enhetsorganisationen OAU. Problemen i Afrika är stora. Enligt grova skattningar finns det 18 30 miljoner minor i 18 afrikanska länder. Moçambique, Somalia, Etiopien, Eritrea och Sudan räknas till de värst drabbade. Fru talman! Minor finns i alla världsdelar. I Mellanöstern finns det största minproblemet i Kuwait. 7 miljoner minor lades ut under Gulfkriget, och ungefär hälften av dessa är nu röjda. Miljontals minor finns utlagda längs gränsen Iran-Irak efter kriget mellan dessa länder. Irak har även lagt ut ett stort antal minor i kurdiska områden. Det finns minor i Syrien, Israel och Libanon. Få länder har drabbats så hårt av minor som Kambodja. Minor har använts i offensivt syfte, och spridningen är mycket omfattande. Kambodja har det högsta antalet amputerade i världen, 30 000. Vietnam men även Laos och Burma har stora problem med utlagda minor. Thailands gräns mot Kambodja och Burma samt gränsen mot Vietnam och Kina är kraftigt minerade. Under den ryska invasionen i Afghanistan spred ryska trupper miljontals minor från luften. Men även den afghanska regeringen och motståndsrörelsen spred minor. Enligt en skattning av FN har 200 000 Afghanistan. Minor finns också längs gränserna mellan Afghanistan och Pakistan, Indien och Kina, och Kashmir och Sri Lanka är också drabbade. I Europa är minproblemet i dag ett stort problem i f.d. Jugoslavien. Det är ett problem som även drabbat de fredsframtvingande och senare också de fredsbevarande styrkorna. Minproblemet är stort i Nagorno Karabach, Georgien och Tadzjikistan. I Latinamerika har El Salvador och Nicaragua ett stort antal minor utlagda. Enligt en grov uppskattning finns mellan 300 000 och 1 miljon minor i åtta länder. Sammantaget görs gällande att det finns 65-100 miljoner minor utströdda och minst 100 miljoner lagda i vapenförråd över hela världen. Det finns inga säkra uppgifter på hur många som har dödats, men FN skattar att fler än 800 människor per månad dödas av minor. I det perspektivet bör man av barmhärtighetsskäl helst förbigå Vänsterns krav om en namnändring. Vilken mina hade inte blivit utlagd om den hade döpts om? Fru talman! Mot slutet av mitt anförande vill jag än en gång peka på det breda positiva engagemang som finns inte bara i den här kammaren utan runt om i världen för att hjälpa till att utrota de djävulska minorna och att det också går framåt. Över 50 länder har förbjudit export av truppminor. 15 länder har påbörjat eller slutfört förstöringen av sina lager. Minst 30 länder har helt eller tillfälligt förbjudit användning. 20 länder har tillkännagett att de helt stoppat tillverkningen. För att få bort minorna handlar det om att jobba på väldigt många olika plan. Det gäller att jobba politiskt i frivilligorganisationer men också att sätta tummen i ögat på t.ex. bolag som amerikanska Alliant Technosystems, detta bolag som mellan 1985 och 1995 hade kontrakt på minor för 2,5 miljarder kronor, enligt Trots en större medvetenhet grävs ändå de djävulska minorna ned om och om igen för att tyst ligga där och vänta på ytterligare offer.
Fru talman! Jag nämnde i mitt anförande att det borde funnits med i tillkännagivandet vid ratificeringen av tilläggsprotokollet, de tillkännagivanden som Sverige har gjort och som också Carina Hägg talade om, att vi har ett totalförbud mot antipersonella minor. Det beslöts redan 1993/94 i utskottet att Sverige i samband med översynskonferensen skulle klargöra att vi vill ha ett totalförbud. Jag undrar vad det finns för motivering till att det inte finns med som den fjärde punkten. Carina Hägg tog inte upp den frågan.
Fru talman! Det är som jag tidigare sade. Man skulle ha kunnat komma längre med konferensen om alla hade varit överens. Men tyvärr ställde inte alla länder upp ett totalförbud mot minor. Det ledde också till att vi i Sverige kände att vi nu måste fatta ett eget nationellt beslut. Vi kom inte längre i konferensen. Vi kan ju inte blanda ihop vad vi har fattat beslut om nationellt och överenskommelsen. Vi hade kunnat få en överenskommelse som gått längre. Men då hade konventionen omfattat väldigt få länder. Det i sig hade inneburit att konventionen inte hade varit så mycket värd. Sedan ser vi att det efter konferensen pågår oerhört mycket positivt. Vi har nämnt Ottawakonferensen. Men vi har även sett andra effekter där man försöker driva dessa frågor i annan ordning. Konferensen har en väldigt positivt bieffekt. Det får vi heller inte glömma.
Fru talman! Såvitt jag förstår gäller detta ett tillkännagivande när man ratificerar protokollet. Det är ingenting som man ställer som villkor på något sätt under själva förhandlingarna. Sverige avser ju att tillämpa protokollet i fredstid. Man har lagt till detta med "i första hand", och man talar om skyldigheter för fördragsslutande parter, osv. Det är här jag menar att man skulle lägga till detta som ett fjärde tillkännagivande.
Fru talman! Jag vill än en gång understryka att jag inte upplever det som att det är några otydligheter om vad Sverige har för hållning i den här frågan. Jag kan inte se något behov av det Bodil Francke Ohlsson här efterlyser. Sverige har en mycket klar och tydlig linje i den här frågan. Vi kommer att fortsätta att driva den här frågan. Vi hoppas allihop tillsammans att man kan ta ytterligare steg vid en kommande uppföljning. Men nu är det här vi är.
Fru talman! Först kan vi konstatera att förutan det enorma tryck som har rått i den här frågan runt om i vårt land från många enskilda människor, Rädda Barnen, Röda korset och alla andra engagerade frivilliga organisationer tror jag inte att vi hade stått här i dag med ett svenskt förbud att använda minor i det svenska försvaret. Vi är alltså överens, och alla ställer sig bakom propositionen och vill få fram en ratificering av protokollet. Det är inte så, precis som Bodil Francke Ohlsson var inne på, att vi som har avgett reservationer har ställt våra reservationer mot ratificering. Vad vi menar är att Sverige måste gå vidare och i förhandlingarna kräva att man går därutöver. Jag tycker inte att Carina Hägg har svarat på de reservationer som vi har avgett. Varför inte använda ordet personmina i stället för truppmina? Det är mer känt internationellt. Det blir mycket tydligare om man gör det. Varför göra begränsningen med "i första hand", som vi också har varit inne på? Varför inte inkludera Claymoreminor? Till slut till frågan om den svenska lagstiftningen, som Carina Hägg över huvud taget inte berörde. Jag och Vänsterpartiet hävdar att det skulle vara betydligt större tryck i frågan om vi dessutom kunde visa upp en svensk lagstiftning där dessa frågor var helt klara.
Fru talman! Jag vill börja med det sista som Eva Zetterberg sade om svensk lagstiftning. Jag hade det med i mitt inledningsanförande. Jag talade om att vi hade en lagstiftning som innebär förbud mot militär vapenexport men att man kan göra undantag från den. Men när det gäller just minor har vi ett absolut exportförbud. Jag har berört den delen. Vi har en lagstiftning som även täcker detta fall. Att ha en dubbel lagstiftning stärker ingenting. Den lag vi har fyller det behov vi allihop i denna kammare önskar att den skall fylla. När det gäller texterna och om det finns tveksamheter i hur de har översatts mellan engelska och svenska är det i slutändan alltid den engelska orginalvarianten som gäller. Truppminor är en militär term från början. Truppminor var tänkta att användas i militärt syfte. Sedan har det under tiden visat sig att de mer har drabbat den civila befolkningen än den militära delen i strid. Det ser inte jag som något skäl till att man skall använda en annan terminologi. Nu har man dessa texter. De är väl förankrade i konventionstexter och i inhemsk lagstiftningstext. Det råder ingen tvekan om vad dessa minor har för verkan på dem som blir utsatta för dem. Jag kan inte på något sätt se att om man skulle kalla truppminor för trampminor eller någonting annat skulle det väcka mindre engagemang hos alla dem som har hjälpt till att arbeta aktivt för den här frågan.
Fru talman! Jag noterade visst att Carina Hägg hade med frågan om lagstiftning. Men det var utifrån vår generella lagstiftning, som innebär förbud mot export av krigsmateriel. Jag menar att den lagstiftningen många gånger har visat sig vara helt otillräcklig. Det vet Carina Hägg precis lika bra som jag hur många undantag som har gjorts från den lagstiftningen. Den är inte särskilt tillförlitlig, om man nu vill ha ett absolut förbud. Just därför skulle det ha varit bra att markera Sveriges beslutsamhet att ställa sig bakom ett förbud på detta område. Att man kallar det för truppmina, trampmina eller personmina räddar inte liv. För den som har blivit offer spelar det naturligtvis ingen roll vad man kallar det. Men jag tror att det har betydelse i det internationella förhandlingsarbetet. Vi använder ju den engelska termen primarily, och det innebär en alltför stor begränsning. Vi är helt överens om hur bra det är att Sverige har ratificerat protokollet som nu har kommit, och vi skall acceptera det. Men vi kan väl också ställa krav på att den svenska regeringen skall driva frågor hårdare? Vi behöver inte bara säga ja och ingenting mer. Där borde utskottet kunna agera mer kraftfullt, anser jag.
Fru talman! Det positiva med den här debatten är att den visar att det finns ett starkt engagemang i kammaren även efter försvarsbeslutet som fattades den 13 december. Den visar också att det finns en ambition att driva frågorna vidare, inte bara nationellt utan även internationellt. Det vore tomt om det inte vore så, om det inte förts någon debatt här i kammaren och om det inte hade funnits människor här som vill mer än vad kommissionstexten ger uttryck för. Som jag sade var det många av oss som innerligt önskade att man hade kommit fram till ett totalförbud. Nu var det inte så, men det innebär bara att vi måste arbeta vidare. Engagemanget för frågan får inte avstanna på något sätt - det är inte det jag menar. Det är viktigt att vi fortsätter att hålla flaggan högt i de här frågorna.

Fru talman! Nöjda blir vi nog inte förrän vi har fått det eftersträvade totalförbudet mot antipersonella minor. Men jag tycker ändå att vi har anledning att uttala våra uppskattning för det jobb som Carl Magnus Hyltenius och Johan Molander så energiskt har bedrivit för att få fram det resultat som vi nu skall ratificera. Det reviderade protokollet av den 3 maj 1996 innebär ett betydande steg framåt i den här frågan. Vi har 110 miljoner minor nedgrävda. Jag skall inte dra upp alla siffror som redan har nämnts, men situationen i världen när det gäller minor är förfärlig. Jag har tillsammans med utskottet också sett det mödosamma minröjningsarbetet i Afrika. I exempelvis Moçambique fanns bland alla de minor man nu röjt upp inte en enda mina som inte var tillverkad inom det gamla östblocket. Det är bra att vi fått ett förbud både när det gäller internationella och interna konflikter.

Det är hedrande att Sverige 1994 var först med att föreslå ett förbud mot truppminor. Jag är övertygad om att man från våra förhandlares sida inte kunde komma längre den här gången. Det hindrar inte att man skall fortsätta. Vi har också markerat vilken målsättning vi har i det här arbetet. Detta är ett viktigt steg. Vi skall fortsätta att kräva mer - vi har trovärdighet i den frågan. Detta är ett steg i rätt riktning, även om man alltid kan diskutera steglängden. Men vår ambition att ta ytterligare steg får det inte råda någon som helst tveksamhet om. Efter det här beslutet skall vi startat arbetet inför nästa steg mot totalförbudet. Krig är grymt, det är ännu grymmare att civilbefolkningen drabbas, och det är allra grymmast när det drabbar så många år efter den aktuella konflikten. Fru talman! Sverige har skapat respekt för sin beslutsamhet i minfrågan och vi har ett förtroende när det gäller att driva frågan vidare. Där får vi inte förtröttas.
Fru talman! Riksdagen behandlar i dag ett betänkande som innebär att Sverige godkänner det reviderade protokollet om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och andra anordningar. Protokollet är kopplat till vad som kallas 1980 års vapenkonvention, som i första hand är avsedd att minska civilbefolkningens lidande och begränsa krigets offer i konflikter. Nu finns en risk för upprepning, men jag tror att dessa siffror kanske behöver upprepas. Eftersom jag är sista talare får vi se det som en sammanfattning. Vi har tidigare hört att tusentals människor, varav mer än en fjärdedel barn, dödas och lemlästas varje år till följd av dessa minor. Enligt FN finns mer än 110 miljoner minor utlagda. Det är svindlande siffror. För varje mina som röjs läggs 20 nya ut, sade någon tidigare. Minerad mark är obeboelig och obrukbar till dess att samtliga minor tagits bort, vilket tar mycket lång tid och kräver stora resurser. Centerpartiet har här i kammaren med framgång drivit kravet på totalförbud internationellt och ett ensidigt svenskt förbud. För oss är det självklart att bifalla varje framsteg som görs för att begränsa möjligheterna att använda dessa ytterst skadebringande och urskillningslösa vapen som de antipersonella minorna utgör. Jag vill därför inledningsvis yrka bifall till utskottets betänkande. I september 1995 inleddes en översyn av 1980 års vapenkonvention och dess protokoll om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåtvapen och andra anordningar. Konferensen avslutades i maj 1996. Inför denna översyn våren 1994 beslutade en enig riksdag, på initiativ av bl.a. Centerpartiet, att Sverige skall verka för ett internationellt förbud mot antipersonella minor. Som utskottet påpekar innebär detta beslut att Sverige som första land i augusti 1994 kunde föreslå ett internationellt förbud mot antipersonella minor. Under granskningskonferensen anslöt sig sedan alltfler länder till tanken på ett totalförbud. När det reviderade minprotokollet antogs hade antalet stater som stödde ett totalförbud stigit till närmare 40. Men tyvärr var motståndet mot ett totalförbud alltför starkt. Ett flertal länder ansåg att det fanns behov av att använda vissa typer av minor även i framtiden. Särskilt starkt var motståndet från bl.a. de minproducerande staterna, stater som gränsar till stormakter och stater med konflikthärdar i sina närområden. Det är viktigt med tydliga signaler, och Centerpartiet var mycket kritiskt till den tvetydiga inställning som Sverige då hade till de antipersonella minorna. Det var också svårt för Sverige att få någon trovärdighet i sitt krav på ett internationellt totalförbud när en riksdagsmajoritet samtidigt ansåg att de antipersonella minorna spelade en väsentlig roll för det svenska försvaret. Centerpartiet föreslog därför våren 1995 att Sverige ensidigt skulle avveckla sina antipersonella minor. Då nådde vi inte ända fram, men vi fick emellertid lön för vår strävan i samband med försvarsbeslutet som fattades i december i fjol. Tack vare detta beslut kan Sverige nu med ökad trovärdighet driva kravet på ett internationellt förbud. Jag vill i detta sammanhang markera att Centerpartiet ser den pågående Ottawaprocessen som viktig för det fortsatta arbetet i syfte att nå ett internationellt totalförbud. Centerpartiet uppfattar att detta initiativ ligger helt i linje med vår svenska målsättning, och Ottawaprocessen är betjänt av ett helhjärtat svenskt stöd. Fru talman! Låt mig avslutningsvis kort beröra det reviderade protokollet. Det är viktigt att uppmärksamma de betydelsefulla steg vi trots allt tagit. Det reviderade minprotokollet är på praktiskt taget alla punkter starkare utformat än det förra från 1980. Det centrala är att protokollets tillämpningsområde har utvidgats så att det nu kommer att omfatta även interna konflikter. De allmänna restriktionerna för användning av alla typer av minor stärks. Krigförande parter åläggs ett större ansvar för mineringar. Dessutom förbjuds detekteringsskydd, och det ställs långtgående krav på försiktighetsåtgärder i samband med minering. Ett av de allra största problemen med minvapen är att de ligger laddade även långt efter det att ett krig tagit slut. Civilbefolkningen drabbas skoningslöst. Vapnen slår utan urskiljning. Trots att protokollet inte gäller retroaktivt, vill jag framhålla att användningen av inte detekterbara truppminor förbjuds. Dessutom uppställs långtgående krav på självförstörelse och självdetektering. De förbättrade regler som skapas kan förhoppningsvis också ge ett skydd mot minor för fredsbevarande styrkor och olika typer av humanitära hjälporganisationer. Det är glädjande att Sverige och ett stort antal andra länder nu har bestämt sig för att ta ett steg framåt mot en säkrare och fredligare värld.

Fru talman! Ratifikation av Europaavtal har väl kommit att bli närmast en formalitet som passerar kammaren i bred enighet och utan debatt. Det tycker jag på många sätt är en välkommen utveckling. Såväl för vårt eget EES-avtal som för det därpå följande EU-medlemskapet, gällde ju att det var mycket stora frågor, frågor av stor betydelse för vårt land och för Sveriges riksdag. Jag tror att redan Europaavtal, och därmed hägrande EU-medlemskap, har än större betydelse för de nya demokratier som successivt uppnår detta. Det gäller, tror jag, i särskilt hög grad ett land som republiken Slovenien. Efter självständigheten och det korta kriget sommaren 1991, har Slovenien på ett i många avseenden föredömligt sätt förberett sig på den hägrande europeiska integrationen. Men det har tagit sex år för det självständiga Slovenien att nå fram dit det är i dag. Det beror i hög grad på att de europeiska institutionerna och EU har dragit benen efter sig av många skäl. Länge hänvisade man till konflikten i det forna Jugoslavien. Vi vet att det var ett svepskäl, ett svepskäl som dessutom kontrasterar rätt påtagligt mot hur länge denna konflikt tolererades av bl.a. EU. Redan uppstartandet av förhandlingar om Europaavtal mellan EU och republiken Slovenien fördröjdes under lång tid på grund av en närmast utpressningsmässig hållning från den dåvarande italienska regeringen. Övriga EU kunde inte göra någonting. Det här överträffas egentligen bara, men kanske inspirerades, av samma förlamning från EU:s sida inför Greklands närmast vettlösa vetopolitik mot de åtgärder som hade behövts för att stödja republiken Makedonien på det då ännu oroligare Balkan. Fru talman! Nu är vi äntligen framme. Det har, som jag sagt, dröjt alldeles för länge. Orsakerna till dröjsmålet ligger nästan helt i oförmåga och bristande vilja inom EU:s medlemskrets, till vilken vi hör. Jag är övertygad om att den här fördröjningen har haft direkt motverkande effekt gentemot den fredsfrämjande roll som de flesta ändå vill se att EU skall spela i Europa i dag. Att vi nu äntligen är framme vid det här, och att republiken Slovenien kan få sitt Europaavtal, hoppas jag skall innebära en signal till alla andra länder - inte minst på Balkan - som ännu inte är där om att man fortsättningsvis kommer att bedömas på sina egna meriter. Jag hoppas att det innebär att andra stater som önskar en motsvarande utveckling vet att det är på sakliga grunder, med hjälp av sakliga kriterier som man uppfyller, som man också kan nå fram till ett Europaavatal. Avslutningsvis, fru talman, tror jag att motsvarande resonemang om enbart sakliga grunder också kommer att ha det avgörande inflytandet i fråga om de kommande besluten när det gäller utvidgning av NATO. Där är ju Slovenien också ett av de aktuella kandidatländerna.

Fru talman! Vi skall nu debattera utbildningsutskottets betänkande UbU9 om vissa högskolefrågor. Det rör sig om motioner som väcktes redan under den allmänna motionstiden. Flertalet av de moment som har funnits i de här motionerna har redan behandlats. Därför är det en något splittrad bild det här betänkandet ger vid genomläsning. Jag skall i den här debatten därför enbart beröra några av de moment där vi moderater har reserverat oss. Den första punkt där vi moderater har haft synpunkter på utskottets majoritetsskrivning, rör huvudmannaskapet för högre utbildning och forskning. Vi har sedan gammalt tyckt, och tycker fortfarande, att det skall vara ett statligt huvudmannaskap. Vi har haft den uppfattningen ända sedan den första utredningen på det här området framlades i början av 80-talet. Vår representant, Lars Ahlmark, framförde då i en reservation de här synpunkterna, och de förtjänar enligt vår uppfattning att upprepas gång efter annan. I de förhandlingar som sker med vårdhögskolorna ute i landet, kommer man efter hand att överföra alltfler vårdskolor till det statliga huvudmannaskapet. Det tycker vi är bra, men vi tycker att man redan nu egentligen skulle ha alla under statligt huvudmannaskap. Vi kan inte se att man, när man har en enhetlig högskoleorganisation, skall ha en annan organisation parallellt för samma typ av utbildning. Därför upprepar vi vårt krav i vår reservation. Den andra punkt där vi moderater har framfört en avvikande mening gäller omvandlingen av högskolor och universitet till fristående enheter eller fristående stiftelser. Vi tycker att erfarenheterna från Chalmers tekniska högskola och från högskolan i Jönköping är mycket goda. De borde följas upp av ytterligare någon högskola i landet - förslagsvis Kungliga Tekniska högskolan, men vi är öppna för någon annan högskola också om det skulle lämpligare. Vi tycker att det är väldigt viktigt att man har fristående högskolor. Det är viktigt av konkurrensskäl och av kompetensutvecklingsskäl. Där kan man pröva nya organisationsformer och nya undervisningsformer. Man har kort sagt ett betydligt effektivare handläggningssätt inom dessa högskolor än vad man kan ha i den mer tungrodda statliga organisationen. Det är en av anledningarna till att vi förespråkar att vi skall gå vidare på den här vägen, men det finns också flera andra anledningar. Den tredje punkt som jag skulle vilja beröra helt kort, är att vi tycker att de ledamöter som sitter i högskolestyrelserna inte skall inväljas enbart på grund av politiska förtroendeuppdrag, utan de skall ha en kompetens på området. Vi menar att det är en viktig principfråga. Därför har vi återigen tagit upp den. Den fjärde punkten rör högskolornas rätt att utforma särskilda förkunskapskrav för sina utbildningar. Vi tycker att det är viktigt att man kan anpassa sig till den lokala arbetsmarknaden och de lokala förhållandena på högskolorna. Det kan man göra om man har sådana lokala och särskilda förkunskapskrav. Att strikt centralisera och byråkratisera antagningsförfarandet tycker vi är klart olämpligt och att man efter så kort tid ändrade ställningstagande i denna fråga från majoritetens sida är enligt vår uppfattning olyckligt. Jag vill också instämma i den reservation som också Inger Davidson från Kristdemokraterna står bakom och som handlar om att högskolans styrning bör ske i form av målsättningar och inte i form av centralstyrda regler och direktiv som begränsar friheten inom högskolevärlden. Det finns en tendens från de socialdemokratiska utbildningspolitikerna att i detalj vilja reglera och begränsa friheten inom högskolevärlden. Vi tycker att det är beklagligt. Vi hade hoppats att man skulle ha visat större öppenhet i den här frågan. Fru talman! Jag vill också beröra vårt särskilda yttrande om specialistutbildningen av läkare. Vi tycker att det är olyckligt att den nuvarande specialistutbildningen har minskat i omfattning. Det finns en konflikt mellan landstingen och staten. I betänkandet på s. 31 står följande: "Nuvarande lagstiftning ger inte staten någon möjlighet att tvinga sjukvårdshuvudmännen att öka antalet St-tjänster. Utskottet har erfarit att frågan om specialistutbildningens dimensionering sedan en längre tid bereds inom Regeringskansliet." Man kan verkligen fråga sig, fru talman, på vilket sätt det kan beredas inom Regeringskansliet när man i meningen före konstaterar att man inte har någon möjlighet att tvinga sjukvårdshuvudmännen. Det är i så fall bara ett allmänt tyckande från statens sida. Jag tycker att man snabbt borde gå till en förhandling för att lösa detta allvarliga dilemma. Vi vet att specialistläkare kommer att pensioneras i en ökad omfattning i början av nästa århundrade. Det kan leda till en allvarlig brist på specialistkompetenta läkare. Att då inte snabbt försöka nå en lösning med sjukvårdshuvudmännen tycker jag är dåligt. Till slut, fru talman, skulle jag vilja rikta en fråga till Bengt Silfverstrand. Den gäller den allvarliga fråga som uppstår nu när man ökar antalet elever i högskolan. Satsningen på att öka antalet utbildningsplatser tycker vi rent generellt sett är bra. Men det leder till allvarliga komplikationer genom att antalet lärare inte ökar i samma utsträckning som antalet elever. Enligt olika undersökningar har antalet elever under perioden från 1987 fram till 1994 ökat med ungefär 70 % men antalet lärare med knappt hälften. Det innebär enligt min uppfattning och enligt många andras uppfattningar att kvalitetsaspekterna inte på ett tillfredsställande sätt kan tillgodoses inom högskolans ram. Jag tycker att detta är bekymmersamt, allra helst som jag hade hoppats på att alla här i kammaren skulle vara överens om att vi bör ha en hög kvalitet på vår högskoleutbildning, vare sig den sker vid de stora universiteten eller vid de mindre högskolorna. Nu har statssekreteraren Göran Löfdahl uttalat sig och sagt att man kan lösa detta och angett tre olika sätt. För det första skall man ha en särskild satsning på forskarutbildningen. Det kan i och för sig vara väldigt bra. Men det leder momentant till att man minskar antalet lärare, eftersom flera av dem som då går in i forskarutbildningen och försöker lägga all sin kraft på den i dagsläget sysslar med undervisning i grundutbildningen. Hur kommer man att lösa det? För det andra skall man rekrytera lärare från utlandet. Det är intressant och bra. Det vidgar det internationella perspektivet. Men Bengt Silfverstrand som bor nära Danmark vet hur mycket man betalar akademiska lärare i Danmark. Och går man ett steg vidare till Tyskland så undrar jag: Vilken akademisk lärare vill frivilligt komma till Sverige med nuvarande löneförhållanden? Hur har man tänkt sig att soulagera dessa utländska lärare för att de skall vara villiga att ta en anställning här i Sverige? För det tredje skall man locka pensionerade universitetslärare att göra ytterligare en insats under några år. Det kan vara nog så bra. Men hur stämmer det överens med den socialdemokratiska politiken att man vill försöka förtidspensionera eller få människor att lämna sina anställningar redan när de är 62-63 år? Man kan visserligen säga att akademiska lärare har kraft och ork att fortsätta undervisa under några år till, men det sker inte utan extra kostnader. Hur har regeringen tänkt sig att lösa den frågan? Det vore intressant att höra Bengt Silfverstrand säga något om detta. I SULF-tidningen fanns det också en intervju med rektorn vid Mitthögskolan Kari Marklund där han talar om att man under de närmaste åren behöver omkring 150 nya lärare. Men man har högst omkring 130 som kan tänkas disputera. Det kommer att uppstå stora problem inom vissa ämnesområden som data, pedagogik, matematik och psykologi, ämnen för vilka det inte växer disputerade på träd. Jag skulle mycket gärna vilja höra Bengt Silfverstrand utveckla litet närmare hur man skall lösa dessa i dagsläget mycket allvarliga frågor på högskolan. Dessa frågors lösning avgör nämligen vilken kvalitet på utbildningen som vi kommer att ha i Sverige under de närmaste åren. Om vi inte löser dessa frågor på ett tillfredsställande sätt kommer Sverige att fortsätta att halka efter omvärlden i detta avseende och kanske ytterligare bekräfta den nedgång som innebär att den generation som föddes omkring 1950 har flera högskoleutbildade än den generation som nu börjar på högskolan.